Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Trots de uppgifter som här lämnats är det faktiskt på det viset att mer än 50 96 av våra hemvärnsmän är beväpnade med ett gevär som i dag firar 90-årsjubileum. Om det finns något område där utvecklingen har gått mycket snabbt, är det — tyvärr — vapenområdet. Vad statsrådet här säger är korrekt, nämligen att hemvärnet har mycket viktiga uppgifter. Som det nu är kommer det i många fall att bli så, att hemvärnet får ta första stöten om det inträffar som vi inte vill skall inträffa. De förband som man i så fall kommer att möta är verkligen kvalificerat beväpnade. Därför kan jag inte undgå att säga att förhållandena får mig att tänka på uttrycket att skjuta på sittande fågel. Drygt 50 000 svenska hemvärnsmän är ju, som sagt, utrustade med en bössa som i dag fyller 90 år. Jag tycker därför att man borde försöka få till stånd en annan prioritering. Även i andra avseenden borde hemvärnet förvisso få en bättre utrustning. I detta sammanhang har jag även kommit i kontakt med en annan gren av försvaret, nämligen med våra lottor. Dessa anses i dag vara s.k. kombattanter. Men de har ingen beväpning. Min fråga till statsrådet blir därför: Kommer statsrådet att medverka till att våra drygt 20 000 lottor snabbt kommer att få en sådan utbildning och sådana vapen att de kan fungera som Prot. 1985/86:88 ett försvar?

Herr talman! Jan Fransson har frågat om jag tänker vidta åtgärder för att stimulera en bättre skogsvård och få till stånd en ökad avverkning. När skogsindustrin för några år sedan hade problem med virkesförsörjningen och regeringen planerade att vidta åtgärder fick jag från företrädare för skogsbruket och skogsindustrin skriftliga försäkringar om att liknande problem i fortsättningen skulle lösas av parterna själva. Samtidigt infördes en minimiavverkningsskyldighet i skogsvårdslagen avsedd att tillämpas mot de helt passiva skogsägarna. Sedan rapporter kommit om försörjningssvårigheter främst för sågverk i södra Sverige har industriministern och jag nyligen tagit initiativ till samtal med skogsbranschens företrädare. Dessa redovisade då sina planer på åtgärder i det kortare perspektivet och sin syn på vad statsmakterna borde göra. Jag har därvid erinrat om tidigare avgivna löften från näringens sida och att det i första hand är virkesmarknadens parter som måste ta ansvaret för att virkesförsörjningen skall fungera. Ytterligare samtal skall ske. Överläggningar har också ägt rum med företrädarna för de fackliga organisationerna som uttalat sin oro för en hotande virkesbrist. Skogsnäringen har en utomordentligt stor betydelse för landets ekonomi, sysselsättning och regionala utveckling. Regeringen kan därför inte låta bli att ingripa om skogsnäringen drabbas av svårigheter på grund av att virkesförsörjningen inte fungerar. Vad gäller skogsvården har jag i likhet med Jan Fransson noterat de förbättringar som har skett under de senaste åren. Det är ett resultat dels av skogsägarnas ökade insikt om nödvändigheten av en god skogsvård, dels av skogsvårdsstyrelsernas information och rådgivning om skogsvårdsåtgärder, Jag anser det angeläget att skogsvårdsstyrelserna prioriterar dessa insatser även i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Frågan är ställd mot bakgrund av den oro som finns för att framför allt sågverken inte får fram det virke ur skogen som behövs för att hålla verksamheten i gång. Det finns även tecken på en minskande aktivitet inom skogsvården. Jag tvivlar inte på att jordbruksministern följer utvecklingen, och det är viktigt att skogsbranschens eget ansvar betonas. Alla som äger skog har ett ansvar. De flesta skogsägare har också godkänt den nya skogspolitiken på 1980-talet, men alla gör det tyvärr inte. Vad gör man då åt dessa passiva skogsägare? Samhället kan inte, som jordbruksministern säger, underlåta att ingripa. Även jag tror att avverkningsreglerna i skogsvårdslagen, rätt hanterade, kan bli ett verksamt medel för att få fram mera virke, men det förutsätter att skogsvårdsorganisationen får de resurser som behövs för detta. De neddragningar av bidrag och anslag som nu föreslås verkar inte i gynnsam riktning. Andra medel som hittills har ökat åtgärderna i skogen är de översiktliga inventeringarna av skogsbruksplanläggningen. Även här tvingas nu skogsvårdsorganisationen att dra ner på verksamheten. När det gäller skogsvården har, som jordbruksministern säger, skogsägarna i stor utsträckning svarat upp mot skogsvårdsstyrelsernas rådgivning och information, och det är glädjande. Det finns emellertid även här tecken på avtagande aktivitet. I Götaland minskar röjningarna, och när stödet nu kraftigt dras ner inom stödområdet finns det risk för att skogsvården försämras. Det är mot denna bakgrund som man frågar sig om vår regering tvekar att fullfölja den skogspolitik som hittills har varit framgångsrik. Jag vill gärna att jordbruksministern ger sin syn på detta och förhoppningsvis skingrar farhågorna.
Herr talman! Jag är medveten om att skogsvårdsstyrelsernas resurser har krympt, bl.a. beroende på omläggningen av arbetsmarknadspolitiken. Dels vill jag säga att det är klart att skogsvårdsåtgärder skall kunna utföras också av skogsägarna utan statsbidrag, dvs. på grund av det ansvar de måste ta i detta sammanhang och för att tillämpa skogsvårdslagen på ett riktigt sätt. Dels måste naturligtvis också skogsvårdsstyrelserna arbeta för att inom organisationen åstadkomma den typ av rationaliseringar som gör det möjligt för att oss att prioritera resurserna, så att vi kan utnyttja dem på bästa vis. Jag vet att det från skogsstyrelsens sida pågår ett mycket ambitiöst arbete. Som svar på den sista delen av Jan Franssons fråga vill jag klart deklarera att regeringen självfallet inser betydelsen av både en aktiv skogspolitik och aktiva insatser för skogsvård, och vi kommer att handla efter den insikten även i fortsättningen.
Herr talman! Även jag anser att det mesta inom skogsvården skall ske utan statsbidrag. Jag vill ändå erinra om att vi i Sverige alltsedan 1900-talets början satsat statliga resurser för att stimulera långsiktigt verkande skogsvårdsåtgärder. Detta stöd har i första hand satts in för att få så sådana åtgärder utförda som annars skulle upplevas som oskäligt betungande av den enskilde skogsägaren. På liknande sätt har staten i de flesta skogsländer stött skogsbruket. Alla länder runt om oss ökar faktiskt stödet till skogsbruket, medan vi här för en diskussion om att kanske minska det. Jag hoppas att jordbruksministern och jag ändå kan vara överens om att det är viktigt att vi bibehåller det ekonomiska stödet som ett medel för att förverkliga vår skogspolitik.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig om när man kan förvänta en industriell satsning i Blekinge. Jag är väl medveten om den besvärliga situationen som råder på arbetsmarknaden i Blekinge och som har lett till en ogynnsam befolkningsutveckling under senare år. Det är också mot den bakgrunden som regeringen har behandlat välgrundade projekt i länet generöst i fråga om lokaliseringsstöd. Härigenom har betydande investeringar kunnat genomföras vid bl.a. Volvo-Olofströmsverken, Blackstone AB i Sölvesborg, Kockums Gjuteri AB och Tarkett AB i Ronneby. Dessa insatser beräknas ha gett ca 440 nya arbetstillfällen. Regeringen har också lämnat stöd till etableringen av Elektronikcentrum i Svängsta och Verkstadstekniskt centrum i Karlskrona. Genom dessa insatser kommer länet att vara bättre rustat i fråga om teknikoch kunskapsspridning. Jag är dock medveten om att ytterligare insatser måste göras för att förnya och bredda näringslivet i Blekinge. Men detta är inte bara en fråga för statsmakterna. Det privata och kooperativa näringslivet, regionala myndigheter och sammanslutningar har också ett ansvar i detta arbete.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Blekinge är det län som den senaste tioårsperioden haft den största utflyttningen: 2,4 96 av Blekinges befolkning 1975 har flyttat från länet. Det är t.o.m. någon tiondels procent högre än utflyttningen från Norrbotten. Den totala befolkningsminskningen för Blekinges vidkommande var 4,4 90 mellan 1975 och 1985, vilket motsvarar 4 500 invånare. Anledningen till denna negativa utveckling för länet är att vi förlorat en massa arbetstillfällen såväl inom den statliga sektorn som inom den privata. Allt fler ungdomar tvingas flytta från Blekinge för att få ett jobb. Det finns inte utbildningsmöjligheter eller arbete inom länet. Vi räknar med att en tredjedel av ungdomarna i åldern 20-25 år av dessa skäl tvingas flytta från länet. 25 96 av de ungdomar som stannar kvar är arbetslösa eller beroende av samhällets insatser för sin sysselsättning. Blekinge är verkligen i behov av en regionalpolitisk satsning från regeringens sida, och blekingarna är tacksamma för ett ”Malmöpaket” till länet. Ett sådant ställde ju industriministern i utsikt i en radiointervju i Malmö för någon vecka sedan. Jag läste också i Veckans Affärer i går om en Blekingesatsning. Där står att industriministern nu är beredd att ge företag som vill etablera sig i Blekinge ”Uddevalla/Malmö-villkor”, dvs. lokaliseringsstöd och möjlighet att i förtid ta pengar i anspråk från investeringsfonderna. Det låter ju bra, men vi blekingar som under två tre år sett den ena Blekingedelegationen efter den andra med landshövding och kommunalråd i täten — alla socialdemokrater — resa till industridepartementet för att få stöd, är nu litet misstänksamma. Alla de här delegationerna har nämligen kommit hem och meddelat att industriministern ställt sig mycket positiv till deras önskemål, men så mycket mera har inte hänt. Därför vill jag fråga industriministern vad hans förståelse för Blekinge konkret innebär utöver riksdagens tidigare beslut om att Blekinge skall få en generös behandling trots att länet inte räknas till stödområdena. Gäller stödet generellt för alla företag som vill investera i Blekinge?
Herr talman! Om Karl-Anders Petersson följer utvecklingen i Blekinge måste han ändå vara medveten om att regeringen har visat en positiv inställning till Blekinge och att också ett flertal åtgärder har vidtagits. Under budgetåret 1984/85 erhöll Blekinge väsentligt högre belopp i form av lokaliseringsstöd räknat per invånare än något annat län utanför stödområdet. Detta visar att regeringen tar situationen i Blekinge på allvar och att en medveten satsning på att utveckla länets industri har skett. Förslag till flera av de projekt i Blekinge till vilka regeringen har beviljat regionalpolitiskt stöd har arbetats fram i samverkan mellan näringslivet, kommunerna och regionala myndigheter. Detta innebär att projekten har haft en bred förankring, vilket är en viktig förutsättning för deras framtida utveckling. Vi har ett antal projekt som vi bearbetar i industridepartementet, och det visar att regeringen även i fortsättningen kommer att medverka med stöd till ekonomiskt välgrundade projekt i Blekinge.
Herr talman! Volvoetableringen gick ju till Uddevalla, och Saabetableringen till Malmö. Fler bilindustrietableringar lär det väl inte bli tal om. Havsfiskelaboratoriet, som var utlovat till Karlskrona, lämnade man i samband med Uddevallapaketet till Uddevalla. Nu vill jag fråga: Hur många miljoner har industriministern reserverat för Blekinge? Skall det motsvara satsningarna i Malmö och Uddevalla, så bör det väl röra sig om ungefär 500 milj.kr. som vi skulle kunna få i ett Blekingepaket. Kan vi räkna med stöd till vissa länsspecialiteter såsom fiske, livsmedelsindustri, t.ex. Stärkelsen och AKO som vi har motionerat om och som har framgångsrik forskning inom biotekniken att peka på? Turismen är en näring som vi gärna vill ha stöd till. Kommer järnvägen Karlskrona Malmö att rustas upp till elektrifieringsstandard? Medel för detta ändamål upphörde efter 1982 trots att socialdemokraterna i Blekinge i valrörelsen 1982 lovade fortsatt upprustning.
Herr talman! Egentligen är Karl-Anders Petersson en dålig representant för Blekinge, eftersom han hela tiden bara ser det negativa och inte kan fästa uppmärksamheten på att det har skett satsningar från regeringens sida i Blekinge. De satsningarna, som har skett på teknik och utveckling, på nya företag med lokaliseringsstöd, verkar Karl-Anders Petersson helt bortse från. Han kunde ha lagt till många sådana exempel. Överenskommelsen mellan regeringen och Ericssonkoncernen om investeringar utanför Ericssons ordinarie investeringsprogram tillförsäkrade Blekinge 225 arbetstillfällen mera än vad som annars hade blivit fallet. Det är alltså enbart en dumhet att fortsätta att förneka att regeringen har gjort och gör insatser för Blekinge.
Herr talman! Om jag är en bra eller dålig representant för Blekinge, det överlåter jag åt väljarna att avgöra. Men det är för oss i dag en livsfråga att få ett stöd för att ta oss ur en ond cirkel. Vi har en kraftig åderlåtning av invånarantalet, vilket medför ökade skatter, som i sin tur ger svårigheter för nyetablering inom näringslivet. Jag försöker att i andra sammanhang vara mycket positiv, det försäkrar jag industriministern, men jag tror inte det är de sidorna som jag vid detta tillfälle mest bör framhäva. Kanske har vi från Blekinge varit alltför tacksamma och alltför länge stått med mössan i handen. Kanske har vi inte gjort vår röst hörd tillräckligt för att industriministern skulle reagera.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra en fortsatt utflyttning från Dalsland. Bakgrunden till frågan är, såvitt jag förstår, det uttalande jag gjorde vid mitt besök nyligen i Älvsborgs län. Jag tillät mig då uttrycka min glädje över de positiva effekter regeringens ekonomiska politik medfört för länet som helhet. Jag är dock medveten om att utvecklingen inte är lika positiv i alla delar av länet och att Dalsland inte har samma expansionskraft som exempelvis Trollhätteregionen. Det är också anledningen till att Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål har inplacerats i stödområdet. Regionalpolitiskt stöd har här beviljats flera företag. Vidare innebär länsstyrelsens regionalpolitiska mål för länet bl.a. att sysselsättningsskapande insatser i Dalsland, särskilt den norra delen, prioriteras. Länsstyrelsen disponerar 10,5 milj.kr. för regionala utvecklingsinsatser under innevarande budgetår. Medel för sådana insatser fördelas till länen efter de regionalpolitiska problemens svårighetsgrad. Det ankommer sedan på länsstyrelsen att prioritera användningen av dessa resurser inom länet. Sedan januari 1984 arbetar utvecklingsfonden med uppsökande verksamhet och med särskilda insatser riktade till företagen i Dalsland. Regeringen är således medveten om situationen. Regeringen har vidtagit åtgärder och kommer också framöver att välvilligt behandla ekonomiskt välgrundade projekt för att förhindra en fortsatt utflyttning från Dalsland.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det var ett i största allmänhet positivt men till intet förpliktande svar. Bakgrunden till att jag har ställt frågan är följande. Mellan 1950 och 1970 minskade folkmängden i Dalsland med 7 366 personer. Mellan 1970 och 1980 ökade folkmängden däremot med 1 199 personer. Det var under den andra halvan av 1970-talet och inte under den tid då Thage Peterson var På senare tid har minskningen börjat igen. Jag anger siffrorna bara för de två senaste åren. Under perioden 1984-1985 har folkmängden minskat med 440 personer. Under den tiden är det herr Peterson som har varit ansvarig för politiken. De arbetslösas antal var i januari 850. I Åmål har man den största arbetslösheten — där är den 4,3 20. Där har man haft det knackigt i ett antal år nu. Man har en låg förvärvsverksamhet i landskapet. I Länsprogram 80 sades det ifrån att det behövdes 2 000 nya arbetstillfällen under 1980-talet för att man skulle få samma förvärvsfrekvens som landet i övrigt, och jag tror inte att så värst många av dessa 2 000 arbetstillfällen har kommit till stånd. Samhället hjälper ibland också till att minska antalet arbetstillfällen. Västergården lägger kriminalvårdsstyrelsen ned i år, Dal-Västra Värmlands järnvägar stoppar sin trafik i sommar, AMS slutar med sin ”egenregi” — där är det 75 jobb som försvinner på ett bräde. Atlas Copco i Åmål lägger igen i år, och Åsieverken har slutat med sin verksamhet — det är ungefär 400 jobb som har försvunnit under de senaste åren. Det fordras ganska mycket hjälp för att landskapet i framtiden skall kunna hålla ställningarna. Jag skulle gärna vilja ha ett besked från industriministern: Finns det inga andra åtgärder att ta till än att litet stillsamt säga att vi gör allt vad vi kan?
Herr talman! Älvsborgs län har den mest positiva utvecklingen av industrisysselsättningen i landet. Det förhållandet var en av anledningarna till mina positiva uttalanden om utvecklingen i Älvsborgs län. Jag är medveten om att ökningen främst äger rum i Trollhättan, men det betyder ändå en utveckling för länet och utvecklingsmöjligheter för de andra regionerna. Under 1985 beviljades lokaliseringsstöd med 40 milj.kr. i bidrag och 9 milj.kr. i lån, vilket beräknas ge 480 nya jobb, främst i Dalsland, och det är ingen dålig siffra för ett enda år. Jag ber att få upprepa att anledningen till att Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål har inplacerats i stödområdet är att regeringen och länsmyndigheterna prioriterar just denna region i det regionala utvecklingsarbetet.
Herr talman! 480 nya jobb i Dalsland, sade industriministern. Jag vill senare få en förteckning över vilka dessa jobb är. Länsarbetsnämnden, som nyligen har avgivit en rapport, säger beträffande arbetsmarknadsläget 1986 att efterfrågan på arbetskraft är vikande. Däremot är det riktigt som industriministern sade, att Trollhätteområdet är det expansiva området. Enbart i år behövs det enligt länsarbetsnämnden 1 300 jobb i Trollhättan, närmare bestämt vid Saab. Länsarbetsnämnden säger: ”Behovet ställer krav på ökad rörlighet bland arbetskraften i länet, speciellt bland den nu växande gruppen arbetslösa 20-24-åringar.” Varifrån skall arbetstagarna i dessa fall komma, industriministern, om inte just från Dalsland? Det betyder att utflyttningen från Dalsland kommer att fortsätta. Man måste någon gång få stopp på detta, och då krävs det andra åtgärder.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig i vilka former jag avser att beredningen av frågor om styrning av skolväsendet skall ske och vilken tidsplan som gäller för beredningsarbetet. Min avsikt är att beredningsarbetet skall bedrivas i två etapper. Först kommer ett antal experter, som väljs med hänsyn till sina erfarenheter av och engagemang i de aktuella frågorna, att få i uppdrag att göra en genomgång av och redovisa hur det nuvarande styrsystemet vuxit fram och vilka tankarna bakom det har varit. De skall också bedöma och redovisa i vilken mån det finns forskningsresultat och annat dokumenterat material som kan vara värdefullt som underlag för diskussionerna om skolans styrning. I en andra etapp, som jag räknar med skall inledas i höst, avser jag att tillkalla en beredning med uppgift att utarbeta underlag för en proposition till riksdagen. Direktiv för denna beredning kommer att utformas bl.a. på grundval av det som redovisas i den första etappen.
Herr talman! Jag har ställt den här frågan därför att det gäller en sak som är ganska viktig för den fortsatta behandlingen av regeringens budgetproposition. Skolministern har ju till den aktuella beredningen knutit en lång rad ting, och jag tycker inte att jag fick särskilt mycket besked. Jag skulle vilja ha ett förtydligande när det gäller vad som avses med beredning i detta sammanhang. Är det en beredning inom eller utom regeringskansliet? Skall beredningen uppfattas som en parlamentariskt sammansatt kommitté, eller vad avser skolministern? Vilken är tidsplanen? Beredningen skall börja arbeta först i höst, och det kommer att innebära att vi i varje fall inte får några besked inför nästa budgetproposition. Det gör oss betänksamma, eftersom det till den samlade beredningen har knutits frågor som gäller statsbidragssystemet, demokratiberedningens betänkande, lärarfortbildningen och en del andra saker. Detta med en fortsatt beredning föder också andra frågor, för i dagarna har vi fått klart för oss att skolministern är beredd att kommunalisera skolledarna. Då måste jag fråga: Står inte skolministern kvar bakom det enhälliga riksdagsbeslut som fattades 1981, där vi slog fast att skolledarna är nyckelpersoner inom skolväsendet och är statens främsta instrument för styrning av skolan samt en garanti för likvärdigheten inom skolväsendet? I och med detta beslut tog ju staten ett övergripande ansvar för skolledarutbildningen. Gäller inte de tankegångarna fortfarande? skolledarutbildningen på kommunerna? Hur går det då med garantin för likvärdigheten?

Herr talman! Det var synd att Larz Johansson i sin fråga till mig inte frågade om svar på det han ville veta. Då kunde vi ha fört en diskussion om det vid det här tillfället. Nu kanske vi kan få tillfälle så småningom att diskutera synen på skolledarens roll och föra fram synpunkter på huruvida kommunalt avlönande av skolledare med nödvändighet innebär att man inte kan ha statliga föreskrifter för hur skolledarna skall utföra sina arbetsuppgifter. Jag ber alltså att få föra den diskussionen mot bakgrund av en fråga som faktiskt rör detta. Jag har svarat på frågan om beredningen av ärendet om styrning av skolväsendet och redovisat mycket klart att jag i en första omgång tänker skaffa fram ett underlag för en närmare beredning av det. Hur beredningsgruppen kommer att se ut vill jag återkomma till. Låt mig bara i detta sammanhang erinra om att jag alldeles nyligen, så sent som förra fredagen, hade möjlighet att presentera resultatet av en annan beredning, den som rörde Sveriges Radio, och tycker att det beredningsarbetet gav mycket goda erfarenheter. Så det kanske kunde vara i varje fall ett uppslag för hur en sådan här beredning skulle kunna gå till.

Herr talman! Jag uppfattar det sista ledet i skolministerns svar som att han i varje fall inte tänker gömma de här frågorna inom regeringskansliet. Det är faktiskt så, Bengt Göransson, att frågorna om styrning av skolan och den eventuella kommunaliseringen av skolledarna hänger intimt ihop. Man säger att man skall bereda — noggrant fundera över — hur den fortsatta styrningen av skolan skall gå till, samtidigt som man, därför att man skall försöka ro hem en besparing, är beredd att sälja ut skolledarna till kommunerna. Säger man till kommunerna att de får ta över ansvaret också för skolledarna, inkl. kostnaderna, skall man inte inbilla sig att man fortsättningsvis kan ha en effektiv styrning över den verksamheten. Tror man det, skolministern, anser jag att det är litet väl blåögt.
Herr talman! Bara ett kort tillägg. Larz Johansson uppfattar tydligen ordet styrning uteslutande som en fråga om styrning av penningströmmar. En av de erfarenheter som vi har vunnit under de gångna åren, i varje fall som jag har tyckt mig kunna dra slutsatser av, är att styrningen av skolan innefattar andra väsentliga inslag än det kamerala styrandet av penningströmmarna.
Herr talman! Jag tror visst inte att styrningen av skolan är helt beroende av penningströmmarna. Men jag tror att om skolministern är beredd att tillmötesgå kommunerna i så måtto att han säger O.K. till att kommunalisera skolledarna, är steget inte särskilt långt till nästa propå, som också kommit från Kommunförbundet, dvs. att kommunalisera också lärarna. Det skulle inte förvåna mig, om regeringen i det läget sade att om kommunerna är så oerhört angelägna om att ta det hela och fulla personalansvaret för skolans personal, så kommer kanhända staten inte att vara lika villig att ta kostnadsansvaret. De försök till nedskärningar som har gjorts — den 3-procentiga besparingen ser nu ut att stranda men skulle uppenbarligen bytas mot en ännu större besparing på skolledarna — påverkar faktiskt möjligheterna att styra skolan och att garantera likvärdigheten i skolväsendet över hela landet.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig när jag avser att fatta beslut om Vattenfalls hemställan att få disponera de reserverade medlen för upphandling av nya ånggeneratorer för Ringhals 2. Vattenfallsverkets framställning att få disponera medel för att byta ånggeneratorer har remissbehandlats. Remissbehandlingen avslutades i januari månad. Frågan bereds för närvarande inom industridepartementet. I samband därmed har ytterligare uppgifter inhämtats. Jag vill mot den bakgrunden inte nu uttala mig om tidpunkten för beslutet i frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det hade varit positivt om statsrådet hade gett en vink om tidpunkten för när beslutet kommer att fattas. Varje vecka som går gör bytet dyrare, och nu går det kanske inte heller att byta ånggeneratorer 1989. Vattenfall bygger sin framställning om byte av ånggeneratorer på omfattande studier av teknik, ekonomi och miljöeffekter som redovisas i framställningen. Investeringskostnaderna för bytet beräknas vara återbetalda inom sex år. De säkerhetsgranskande myndigheterna statens strålskyddsinstitut och statens kärnkraftinspektion har båda tillstyrkt bytet från teknisk synpunkt. Statens energiverk har konstaterat att åtgärderna ger god lönsamhet och att lönsamheten t.o.m. bedöms vara något bättre än vad Vattenfall tidigare har angivit. Det kanske också är värdefullt att påpeka att det av de beräknade kostnaderna för ånggeneratorbytet på ca 1,2 miljarder kronor är 790 milj.kr. exkl. ränta som berör själva bytet. Övriga kostnader utgörs av kompletterande arbeten som man har tänkt göra samtidigt. Av den beräknade slutkostna den kommer ca 530 milj.kr. att förbrukas inom Sverige. Detta motsvarar en ökad sysselsättning av ca 1 500 manår och kommer att beröra Bergslagen, med Sandvik, och Blekinge, Uddcomb. Bland övriga svenska företag som kan bli inblandade kan nämnas ASEA-koncernen, Götaverken, Skanska m.fl. Bytet av ånggeneratorer kommer därför också att få arbetsmarknadspolitisk betydelse, vilket statsrådet väl inte har något att invända mot. Det hade varit bra om statsrådet kunnat ge en liten vink om när beslut kommer att fattas. Vad är det som får statsrådet att fundera så länge över det här? Är det politiska skäl? Från tekniska och ekonomiska utgångspunkter har ju granskande myndigheter gett klartecken. Man kunde väl få något besked om tidpunkt.

Herr talman! Nils Berndtson har ifrågasatt grundlagsenligheten av att justitiekanslern begagnat sig av den s.k. uteslutningsrätten när en jury skall bildas i ett tryckfrihetsmål vid Helsingforss tingsrätt. Vidare ifrågasätter Nils Berndtson om JK:s agerande står i överensstämmelse med de krav som bör ställas på honom. Nils Berndtson har därför frågat mig om det inträffade ger anledning till några åtgärder från regeringens sida. JK:s utövande av rätten att utesluta jurymän i ett visst tryckfrihetsmål är sådan lagtillämpning av en myndighet som regeringen enligt regeringsformen inte skall blanda sigi. Det konkreta fall som Nils Berndtson har tagit upp ger inte anledning till någon åtgärd från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Justitiekanslerns åtgärd att med något luddigt tal om säkerhetsrisk utesluta en jurymedlem i ett tryckfrihetsmål därför att denne tillhör vänsterpartiet kommunisterna är mycket anmärkningsvärd. Justitiekanslern har förklarat att han inget vet om vpk-aren Per Francke. Då vet han säkerligen inte att den han uteslöt har en livslång gärning i svensk arbetarrörelse, med politiska uppdrag, ordförandeskap i fackförening och hyresgästförening och lång verksamhet i pressen bakom sig. Förmodligen uteslöts också en av de mest erfarna jurymännen! Tilläggas kan att Per Francke — som jag för övrigt ser på åhörarläktaren här i dag — tillhörde dem som blev offer för krigsårens odemokratiska företeelser och länge satt i interneringsläger. Saken blir inte bättre av att det är Franckes medlemskap i vänsterpartiet kommunisterna som diskvalificerar honom. Justitiekanslern bör veta att grundlagen klart anger att begränsningar i frioch rättigheter inte får göras på grund av politisk eller annan åskådning. Jag får väl godta att justitieministern inte vill gå in mer på det konkreta fallet. Men problemet är inte så enkelt som justitieministern gör gällande. Det handlar inte bara om den formella rätten att utesluta jurymedlemmar, utan det rör sig om en politisk handling som enligt min mening står i strid med grundlagens stadganden. Principfrågorna kan inte förbigås. Jag tycker att ett klart uttalande från regeringen är viktigt som vägledning för ämbetsmän och myndigheter. Jag har noterat att riksdagens talman avvisat talet om säkerhetsrisk och markerat att vpk är ett riksdagsparti med samma rättigheter och skyldigheter som övriga partier. Jag vill fråga: Delar justitieministern denna uppfattning?
Herr talman! Låt mig först klara ut den rättsliga bakgrunden. Justitiekanslern får utesluta vem han vill ur juryn, och han behöver inte motivera varför han utesluter en viss person. Det här skall regeringen inte lägga sig i, och regeringen skall inte heller fråga efter justitiekanslerns motiv för en uteslutning. Jag har heller inte frågat honom om det, och jag har över huvud taget inte talat med honom i den här saken. Som svar på Nils Berndtsons tilläggsfråga kan jag gärna säga att jag för egen del har den självklara uppfattningen att ingen medborgare skall betraktas som en säkerhetsrisk enbart på grund av sin tillhörighet till ett visst politiskt parti. Jag erinrar i sammanhanget om grundlagens förbud mot politisk åsiktsregistrering.
Herr talman! Den deklarationen tror jag var värdefull. Det finns dock tendenser till återfall i det kalla krigets anda, och då gäller det att erinra om vad grundlagen stadgar om åsiktsfrihet. Jag känner till justitiekanslerns rätt att utesluta jurymedlemmar. Men i detta fall har han själv angett en motivering, som jag finner strider mot vad grundlagen stadgar om åsiktsfrihet. Det är det som är det allvarliga.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig för det första om jag avser att vidta någon åtgärd för att trygga rättssäkerheten i eko-brott, för det andra om jag anser att rättssäkerheten i skattemål är en väsentlig del av kampen mot eko-brott och slutligen för det tredje om jag anser att ett lägre skattetryck och enklare skatteregler skulle vara ett verksamt kampmedel mot skattebrottslighet. Vad gäller de båda första frågorna kan jag upprepa vad jag redan slagit fast ett flertal gånger, nämligen att hävdvunna rättssäkerhetsanspråk gör sig gällande med samma styrka och har samma krav på att bli tillgodosedda i samband med ekonomisk brottslighet som vid annan brottslighet. Detta som kampmedel mot skattebrott framhöll jag bl.a. i propositionen om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet. I denna del antogs riktlinjerna —som Nic Grönvall torde känna till — under politisk enighet förra våren. I enlighet härmed beaktas kravet på rättssäkerhet kontinuerligt och över hela linjen i regeringens arbete mot den ekonomiska brottsligheten. Till skillnad från vad som förefaller att antydas i interpellationen anser jag att detsamma gäller i myndigheternas arbete på området. Att rättssäkerheten måste tillgodoses även i skattemål, oavsett om samband med någon misstänkt brottslighet föreligger, är för mig en självklarhet. Över huvud taget gäller att ett sänkt rättssäkerhetskrav aldrig kan vara något godtagbart medel i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, lika litet som i kampen mot brottsligheten i övrigt. Vad sedan gäller den tredje frågan är det självklart att det finns ett samband mellan skattereglerna och skattebrottsligheten. På samma sätt föreligger naturligtvis ett samband mellan miljöskyddsreglerna och miljöbrottsligheten och mellan valutaregleringen och valutabrottsligheten, för att nu ta några exempel. Det är emellertid en missuppfattning — tyvärr ganska utbredd — att skattebrottsligheten i ett land skulle stå i direkt proportion till skattetrycket. Så enkelt är det inte. Det har undersökningar både i Sverige och i andra länder visat. Det får betraktas som högst osäkert om en sänkning av skatterna skulle få som följd att skattebrottsligheten minskar. För övrigt vill jag påpeka att man inte kan sätta likhetstecken mellan skattebrottslighet och ekonomisk brottslighet, med den definition av sistnämnda term som riksdagen enhälligt har ställt sig bakom. Jag vill också framhålla att en förenkling av skattereglerna är ett viktigt led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Sådana förenklingar är t.ex. angelägna för att man skall kunna frigöra och bättre fördela kontrollresurser i riktning mot väsentliga frågor och mot sådana grupper där skatteundandragande av någon betydelse äger rum. Dessutom skulle det rent allmänt underlätta tillvaron för både enskilda och myndigheter. Ett omfattande arbete med att förenkla skattesystemet pågår också som bekant för närvarande. Riksdagen har under senare tid fått ta ställning till förslag som rör såväl de materiella reglerna . Detta arbete fortsätter inom kommittéer och i regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag skulle vilja säga att jag känner närmast en dov förtvivlan över att svaret saknar varje form av självrannsakan. Interpellationen riktade jag ju till justitieministern med utgångspunkt i ett mycket tragiskt exempel på hur det gick när myndigheterna hade tagit kontroll över tre människors liv och tagit deras frihet ifrån dem. När de efter många års lidande befanns oskyldiga, var deras liv i spillror. Man kunde väl vänta sig att landets justitieminister ändå skulle säga något om att det kanske inte är riktigt bra som det har blivit. Är vi egentligen på rätt väg med resonemanget kring rättssäkerheten, i den uttrycksform som justitieministern har givit den, bl.a. i den nämnda riktlinjepropositionen? Låt mig omedelbart säga till justitieministern att jag tillbakavisar varje påstående om legitimitet grundad i den enighet som riksdagen trots allt uppvisade kring den propositionens behandling, eftersom den egentligen bara innehåller tomma ord av allmän natur — tomma ord som man inte kan ta avstånd från eller ta politisk strid om. Den striden måste vi ta i de faktiska frågorna. Jag vet inte om justitieministern har lagt märke till att det helt nyligen hölls en konferens i Gendve mellan jurister ifrån hela världen som skulle jämföra erfarenheter och söka påverka utvecklingen i sina egna länder. Det var jurister från utvecklingsländer, det var jurister från högt industrialiserade länder, det var jurister från länder med hög intellektuell standard. Där kom man att granska den svenska lagstiftningens utveckling, bl.a. ur rättssäkerhetsoch integritetssynpunkt. De rapporter som utgick från Geneve gick entydigt ut på att dessa jurister med häpnad erfor att det land som i så många andra länder betraktats såsom ett föregångsland föreföll överge den formella rättssäkerhetens krav. Innan jag övergår till att diskutera svarets detaljer, vill jag gärna peka på en frågeställning som jag vill be justitieministern kommentera här i dag. I riktlinjepropositionen uttalade justitieministern ju att det finns två rättssäkerhetsbegrepp, det formella och det materiella. Justitieministern uppehöll sigiicke ringa grad vid avvägningen mellan kontrollsystemets effektivitet och rättssäkerhetskravet. I dag säger justitieministern i svaret någonting som tyder på att han inte längre accepterar att det får uppkomma konkurrens mellan rättssäkerhet och effektiviteten. Var vänlig och ge oss ett besked! Det vore ett ljus i det relativa mörker som jag tycker utbreder sig om rättssäkerhetsbegreppet i Sverige, om justitieministern här ville säga: Effektiviteten får aldrig begränsa den formella rättssäkerhetens krav. Om jag så får kommentera de tre frågor jag har ställt, förefaller det mig som om justitieministern inte riktigt rätt har förstått vad jag menade med den andra frågan: Anser justitieministern att rättssäkerhet i skattemål är en väsentlig del av kampen mot eko-brott? Vad jag menar är att om människor känner att de har samma rätt som staten och myndigheterna i tvister om vad som gäller i skattemål, och om de känner att de har samma ekonomiska möjligheter att försvara sin sak, då känner de också en ökad lojalitet med det samhälle som står emot dem. Min fråga är om justitieministern anser att en sådan känsla av rättssäkerhet är ett betydelsefullt medel i kampen mot eko-brott. Om justitieministern delar den uppfattningen betyder det, hoppas jag, att justitieministern också är beredd att slå in på den väg som vi har förordat, nämligen en ökad tillgång till rättshjälp och ekonomisk trygghet för enskilda människor i kamp mot myndigheter. Till sist: Det är riktigt att utredningar har företagits som har visat att ett sänkt skattetryck inte direkt leder till en total förändring av situationen såvitt gäller överträdelser av skatteoch valutalagstiftning. Men det finns ändå en tanke i detta som är mycket viktig.

Nu undrar jag: Företräder justitieministern i regeringen såsom jurist denna rättvisetanke? Det måste i så fall vara svårt i en tid när allting går via rundgång, bidrag och skattehöjningar i stället för den andra vägen. Det vore värdefullt att få veta var justitieminister Wickbom står i den stora politiska frågan.

Herr talman! Låt mig börja med att slå fast att det är min uppfattning att kraven på effektivitet i rättsväsendet alltid måste underordnas kravet på rättssäkerhet — jag vill slå fast detta kraftigt och tydligt. Det är min och regeringens uppfattning och har alltid varit det. Alla de 24 åtgärder som vi presenterade som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten vid föregående riksmöte innehåller ett eller flera moment som är ägnade att stärka rättssäkerheten. Jag skall inte gå in på det i detalj, men så förhåller det sig. Nic Grönvall känner en dov förtvivlan när han betraktar olika rättsfall som han menar visar att rättssäkerheten är dålig i mål om ekonomisk brottslighet. Naturligtvis beklagar vi och ser allvarligt på när ett rättsligt förfarande inleds och det visar sig att misstankarna är ogrundade. Men som en allmän och generell bedömning av förhållandena i mål om ekonomisk brottslighet är omdömet att rättssäkerheten skulle vara svag ett falskt omdöme — en myt. Som ett led i arbetet mot ekonomisk brottslighet och efter förslag från ekokommissionen lämnade regeringen på mitt förslag år 1984 ett forskningsuppdrag till brottsförebyggande rådet. Inom ramen för det utvärderas bl.a. polisenss.k. ekorotlar. Undersökningen är inte klar, men jag har under hand fått vissa uppgifter från undersökningen. En av de uppgifterna belyser just rättssäkerhetsaspekten. Ett kriterium på rättssäkerhet kan sägas vara att oskyldiga människor inte skall utsättas för misstankar och brottsutredning. Av materialet från ekorotlarna, som rör 2 600 personer som delgetts misstanke om ekonomisk brottslighet, framgår att det blev fällande dom i 78 26 av fallen. Det är en utomordentligt hög siffra — många gånger högre än vid traditionell brottslighet, t.ex. inbrott och misshandel. Jag skall inte påstå att detta är ett slutligt och uttömmande besked om rättssäkerheten i mål om ekonomisk brottslighet. Men jag påstår att den här undersökningen nyanserar allt det tal som Nic Grönvall och andra borgerliga debattörer för om bristande rättssäkerhet i mål om ekonomisk brottslighet.

Herr talman! Jag tackar för det inlägget! Det öppnar möjligheten för ännu ett steg, herr justitieminister. Först: På s. 37 i riktlinjepropositionen sägs det: ”I debatten om rättssäkerhet förekommer det att man sätter rättssäkerhet och effektivitet i motsatsställning till varandra. Strävan efter hög effektivitet skulle gå ut över den formella rättssäkerheten medan högt ställda krav på formell rättssäkerhet skulle innebära hinder för effektivitet. I viss utsträckning är naturligtvis detta riktigt. Det är ofrånkomligt att det finns situationer då en avvägning mellan kraven på effektivitet och formell rättssäkerhet måste ske.” Innebär dagens uttalande, justitieministern, att ni tar avstånd från denna mening? Om ni inte gör det, medför inte då ert uttalande i dag att justitieministern på nytt måste överväga exempelvis bevissäkringslagen? Ger inte just den lagen en lagfäst rätt att sätta rättssäkerheten åt sidan? Det är ju denna lag som utgör grundvalen för att rättsutvecklingen i Sverige uppmärksammas internationellt. Jag känner inte till den utredning som justitieministern nu redovisade. Men om det bland de 20 26 av ärendena som icke ledde till fällande dom finns två eller en som har genomgått den typ av lidande som vi har fått rapporterat för oss, är det enligt min uppfattning ett oacceptabelt nederlag för rättssamhället. Då måste en justitieminister vidta åtgärder för att förhindra att även dessa få fall verkligen inträffar. Det som händer är, för det första, att människor underkastas frihetsberövanden och blir av med sin egendom till följd av husrannsakan och andra åtgärder. För det andra går det månader och år innan människorna får veta hur deras liv skall utformas i framtiden. I denna andra omgång vill jag fråga justitieministern om han har övervägt att förbättra utredningsförhållandena. Det kan inte accepteras att polismyndigheten efter ett antal år återställer det material som man ansett sig behöva för en skatteutredning på det sätt som vi vet sker. Jag skulle bli glad om justitieministern ville tala om för oss att det finns tankar på att förbättra den delen av rättssäkerheten i vårt land.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om det är en offensiv och verkningsfull åtgärd att minska antalet polismän såsom ett svar på en ökande brottslighet. Göran Ericsson har vidare frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att butiksrånen fördubblats i Helsingfors och vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka brottsoffrens ställning. Det råder inget tvivel om att brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem och att den totalt sett ligger på en alltför hög nivå. Det krävs alltså att statsmakterna ställer väl anpassade resurser till polisväsendets förfogande för att bekämpa brottsligheten. Men jag har i årets budgetproposition, liksom i många andra'sammanhang, också redovisat att brottsligheten måste angripas på bred front och inte kan lösas enbart genom åtgärder inom rättsväsendet. När Göran Ericsson nu mot bakgrund av visst statistiskt material avseende två år gör gällande att läget är ”kritiskt”, drar han enligt min mening alltför långtgående eller kanske t.o.m. helt felaktiga slutsatser om vart utvecklingen är på väg. Jag kan i och för sig vitsorda att det sammanlagda antalet anmälda brott under senare år har ökat något och att det också har skett en koncentration av vissa grövre brott till storstäderna. Vissa brottstyper tenderar också att bli vanligare. Å andra sidan minskar andra brott i antal. Min uppfattning, som jag har redovisat i årets budgetproposition, är att förändringarna i kriminaliteten under de senare åren inte är alarmerande. Detta är utgångspunkten för regeringens bedömningar av rättsväsendets resursbehov. Göran Ericsson påstår att regeringens politik har lett till en försvagad svensk polis. Jag kan på goda grunder hävda att den svenska polisen aldrig tidigare har haft så bra förutsättningar att ingripa mot den samlade brottsligheten som i dag. Jag vill också peka på att polisväsendet, till skillnad från många andra offentliga verksamhetsgrenar, har prioriterats i ett hårt samhällsekonomiskt läge. Jag vill lämna några exempel på vad jag nu har nämnt. Jag har tidigare i en diskussion med Göran Ericsson om personalplaneringen inom polisväsendet redogjort för den kraftiga tillväxt — en ca 40-procentig ökning — av antalet polismanstjänster som det svenska polisväsendet genomgått sedan förstatligandet år 1965. Jag sade då också att en rad skäl, bl.a. samhällsekonomiska, enligt min uppfattning talar för att antalet polismanstjänster i dag befinner sig på en i stort sett rimlig nivå. Det torde inte heller vara obekant för Göran Ericsson att överskottet på polismän i förhållande till antalet tjänster aldrig har varit så stort som nu. I januari i år fanns det således drygt 1 400 polismän utanför polismyndigheternas tjänstetablåer. För Helsingforss län var den siffran drygt 400. Man kan vidare i en diskussion om polisens resurser inte bara beakta antalet polismanstjänster utan måste också väga in den övriga personalen inom polisväsendet liksom den utrustning och de arbetsmetoder som polisen använder. Utöver att polisväsendet under två decennier har tillförts ett stort antal nya tjänster har också statsmakternas satsningar i övrigt på polisväsendet medfört att varje enskild polisman har blivit mer effektiv och produktiv. Den enskilde polismannen har fått bredare och djupare kunskaper genom en förbättrad och förstärkt utbildning och därmed större möjligheter att lösa de uppgifter som han har ålagts. Polisens tekniska utrustning har också förbättrats och utökats. Polisens arbetsmiljö har förbättrats genom bättre och framför allt säkrare lokaler. Utredningsoch spaningsverksamheten kan idag bedrivas på ett helt annat sätt genom ett utbyggt teknikstöd. Regeringen har i årets budgetproposition också föreslagit fortsatta satsningar på framför allt polisens utrustning. Jag vill vidare peka på att de omfattande reformer som nu har genomförts inom polisväsendet innebär att myndigheterna ges helt nya befogenheter att anpassa verksamheten till medborgarnas krav och därmed att utnyttja resurserna på ett ännu bättre sätt än i dag. Som svar på Göran Ericssons två första frågor vill jag alltså påstå att vi i dag har ett högt kvalificerat polisväsende med så stora resurser som rimligen kan avsättas i förhållande till andra angelägna områden och att polisen alltså har goda möjligheter att möta förändringarna i brottsligheten på olika områden. Jag övergår slutligen till frågan om brottsoffrens ställning. Att förbättra brottsoffrens situation är enligt min mening en synnerligen angelägen kriminalpolitisk fråga. Brottsförebyggande rådet har på mitt uppdrag gjort en översyn av brottsoffrens situation, närmast med sikte på frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att ge dem bättre stöd och hjälp. Uppdraget har redovisats i promemorian Stöd och hjälp åt brottsoffer . Jag avser att driva arbetet vidare med förtur. Arbetet kommer att gälla bl.a. följande frågor. Den drabbade skall så snabbt som möjligt få de upplysningar som han behöver om vad som kan väntas hända i den rättsliga processen. Detta gäller såväl under förundersökningen som under domstolsförfarandet. Rikspolisstyrelsen har i går av regeringen fått ett uppdrag med denna inriktning. Systemet med brottsofferjourer bör byggas ut. Brottsofferjourer, som redan finns på vissa platser i landet, har till uppgift att på ett personligt och medmänskligt sätt engagera sig i brottsoffrets situation. Jourerna består av ideellt arbetande personer, och de fungerar i nära kontakt med polisen. Brottsförebyggande rådet fick i går regeringens uppdrag att närmare undersöka hur en fortsatt utbyggnad kan stimuleras. Brottsoffrens anspråk på skadestånd skall ges större utrymme i rättsprocessen. Polis och åklagare skall få till uppgift att mer aktivt utreda och bevaka målsägandens skadeståndsanspråk. De kunskaper som finns hos polisen om brottsoffrens situation är av stor betydelse i de här sammanhangen. Den som utsatts för brott har för närvarande under vissa förutsättningar rätt till ersättning enligt brottsskadelagen. Möjligheterna att utvidga denna rätt till ersättning skall studeras. På dessa områden skall åtgärder omedelbart vidtas för att förbättra brottsoffrens ställning. Men det finns också andra uppslag i BRÅ:s promemoria som kan förtjäna att drivas vidare.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för det svar jag har fått. Det var väl genomarbetat, men innehöll kanske inte i sak de ståndpunkter som jag trodde skulle finnas där. Jag har, herr talman, sedan några år med jämna mellanrum pinat landets justitieminister genom att ställa frågor till honom om brottsutvecklingen och om samhällets rättsliga resurser för att möta denna brottsutveckling. Det genomgående när det gäller brottsutvecklingen har då varit att den har stigit — tyvärr — och det genomgående när det gäller justitieministerns svar har varit att de har blivit allt tunnare och alltmer intetsägande. Herr talman! När den enskildes säkerhet blir hotad är det alltid den svage som råkar illa ut. Den starke kan skaffa lås, han kan installera larm och han kan sluta att åka kollektivt och kanske ta taxi för att undvika offentliga miljöer. Den svage blir alltid den som förlorar. Han kan inte skaffa larm, och eftersom han inte är i en ekonomisk situation som medger att han åker taxi tvingas han åka kollektivt, och han måste då passera offentliga miljöer som kan vara riskabla. Hos många människor utlöser detta en känsla av uppgivenhet — rörelsefriheten inskränks, oron och rädslan gror. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag har ställt mina frågor om brottsutvecklingen, nämligen att människor känner sig alltmer hotade. Nu får jag och alla de som är oroliga veta av landets justitieminister att jag drar alltför långtgående slutsatser och att jag kanske t.o.m. drar felaktiga slutsatser av brottsutvecklingen. Herr talman! Jag brukar inte ta med mig tidningar upp i talarstolen, men vid detta tillfälle känner jag att jag ändå måste notera ett tidningsurklipp från Expressen häromdagen. I denna artikel berättas om en kassörska som en kvälli en vanlig ICA-butik i Vendelsö blev träffad av ett skott från en rånare. I artikeln står det också att 1984 utsattes 82 butiker i kommunen och i regionen för rån. 1985 begicks 160 väpnade rån, och i år är antalet 20. Och justitieministern står här och säger ingenting. Vi får inget veta, vi får inget besked. Jag tror att justitieministern är relativt ensam om att ha uppfattningen att jag överdriver. Jag tror att det är många i dag, inte minst butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln, som känner oro. Och jag inte bara tror, herr talman, utan jag är förvissad om att det skulle vara nyttigt för denna regering om den lade fram en plan där det i ett sammanhang togs ett tag mot dessa rånbrott och våldsbrott som så alldeles omedelbart kryper inpå skinnet på människor i vardagen. Alla de besked jag har fått i dag i detta interpellationssvar är bra. Men justitieministern sätter upp en dimridå och talar om att polisen har fått nya lokaler, bättre utbildning och bättre arbetsmiljö m.m. Han säger att han nu på goda grunder kan hävda att den svenska polisen i dag har större och bättre förutsättningar att ingripa mot brottsligheten än tidigare. Jag menar att det är tvärtom. När det gäller intagningen till polisskolan har regeringen till skillnad mot vad vi borgerliga föreslagit — inte minst gäller detta moderata samlingspartiet och centerpartiet — avvecklat 850 polismän. Det är ungefär den nettominskning som sker i förhållande till rikspolisstyrelsens äskanden. Detta är ingen stor och kraftfull politisk insats. Denna insats skulle jag vara utomordentligt försiktig att tala om. Då säger justitieministern att det har skett en 40-procentig ökning inom polisen. Det är möjligt att det är så. Om man skulle granska övrig statlig verksamhet tror jag att man skulle finna en mycket mer betydelsefull och tung volymökning ute i kommunerna och inom statliga verk. Men en 40-procentig ökning under den tid då narkotikaexplosionen ägde rum är ju inte särskilt märklig. Då, under 1970-talet, byggde ju svensk polis upp ett värn mot narkotikan. Det är därför inte märkligt att det har skett en 40-procentig ökning. Men låt oss anta att denna 40-procentiga ökning är unik i den offentliga sektorn. Vad kan då vara orsaken? Har tidigare regeringar gjort en fundamental felbedömning av verkligheten? Är orsaken ett slöseri med pengar? Är de 1 400 polismän som nu finns över stat onödiga? Dessa frågor måste justitieministern svara på. Herr talman! En kvalificerad gissning kan möjligen vara den att den här volymutvecklingen inom polisen har varit nödvändig med hänsyn till den brottslighet som har ägt rum. Jag känner att det är nödvändigt att den här gången på ett mer brutalt sätt än tidigare skärpa tonen i debatten. Jag tror att det är viktigt att vi litet till mans försöker vakna och ta oss samman. Jag söker inte strid, herr talman, utan jag vill att vi på ett klokt och försiktigt sätt skall nalkas dessa frågor och försöka skapa de nödvändiga resurserna. Jag har ställt frågor till justitieministern om det ökade antalet butiksrån, vilket utgör ett bekymmer i denna kommun och i omkringliggande kommuner. Jag har frågat om neddragningen av antalet poliser är en bra åtgärd. Jag har inte fått något svar. Det enda jag kan konstatera är, herr talman, att vi är tämligen överens när det gäller brottsoffrens ställning såväl juridiskt som materiellt.

Herr talman! Av justitieministerns svar framgår att brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem och att den totalt sett ligger på en alltför hög nivå. Vi i centerpartiet gör samma bedömning. Det krävs att statsmakterna ställer väl anpassade resurser till polisväsendets förfogande för att bekämpa brottsligheten, säger justitieministern. Även den bedömningen ansluter vi i centerpartiet oss till. Det är först när det gäller tolkningen av vad ”väl anpassade resurser” innebär som vi i centern gör en annan bedömning än regeringen. Frågan är ju vad som behövs för att polisen skall få väl anpassade resurser. Av rikspolisstyrelsens anslagsframställning framgår att polisen behöver ytterligare ca 1 000 tjänster för att personaltillgången 1986/87 skall motsvara den personaltillgång som fanns 1979. Från rikspolisstyrelsens sida säger man att det är särskilt allvarligt att polismyndigheten inte får kompensation för de ca 300 tjänster som årligen beräknas försvinna som en följd av delpension, föräldraledighet och studier. Läget förvärras ytterligare av att omkring 400 polismän beräknas ha lämnat sina tjänster under 1985. Även Göran Ericsson berörde detta. Vi i centerpartiet anser alltså att justitieministern inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till dessa faktorer. Att haninte gjort det framgår av budgetpropositionens analys av personalsituationen inom polisväsendet. I stället har antalet utbildningsplatser på polishögskolan minskat kraftigt sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982. Den för budgetåret 1986/87 föreslagna intagningen av 150 aspiranter motsvarar inte ens tillnärmelsevis den årliga avgången. God utbildningsplanering innebär enligt vår mening att platsantalet dimensioneras så att det långsiktiga behovet av utbildad arbetskraft täcks. Vi i centerpartiet har begärt en långsiktig utbildningsplan för polishögskolan. Justitieutskottet har uttalat att man stöder vårt krav på att verksamheten vid polishögskolan bör planläggas för längre tidsperioder än ett år och att det bör vara en någorlunda jämn fördelning över åren när det gäller elevintagningen. För att möjliggöra en successiv anpassning av utbildningskapaciteten till det beräknade årliga behovet har vi i centern både i årets och i fjolårets motioner i detta sammanhang föreslagit en utökning i förhållande till regeringens förslag till 300 platser. Vi noterar nu med glädje att moderaterna är inne på samma linje. De föreslagna tjänsterna behövs för att polisväsendet skall få de väl anpassade resurser som justitieministern talar om — särskilt som brottsligheten skall bekämpas på bred front. Visserligen kan frågan inte lösas enbart genom att åtgärder vidtas inom rättsväsendet. Men personalstyrkan har totalt sett minskat samtidigt som antalet brott har ökat. Det gäller särskilt våldsbrott, våldförande och rån. Dessutom blir våldsinslagen i de enskilda brotten allt grövre och råare. Därför behövs det ökade resurser. Människor har rätt att kräva insatser för att denna brottsutveckling skall kunna brytas. Alla har vi rätt att kräva ett samhälle där människor kan och vågar vistas på allmän plats utan att behöva vara rädda för överfall och rån. Tyvärr är det så, att många människor i dag är rädda — precis som Göran Ericsson sade. Det är särskilt äldre, kvinnor, handikappade och de svagaste över huvud taget i vårt samhälle som känner en sådan här oro. Men även yngre personer känner stark oro för att vistas ensamma ute på gatorna. När jag lyssnade på nyheterna i går hörde jag att man i Malmö har startat en försöksverksamhet med automatisk telefonsvarare för att ta emot samtal från personer som har ofredats eller överfallits på gatorna. På det sättet vill man nå bl.a. ungdomar som utsätts för ofredande och våld från t.ex. ungdomsligor på gatorna i Malmö. Justitieministern och jag är överens om att polisen — så långt man hinner och har resurser — i många avseenden gör ett bra arbete. Poliskåren är en väl fungerande och stabil kår som fullgör sina arbetsuppgifter på ett hedervärt sätt. Det är ju polisens uppgift att upprätthålla lag och ordning, och denna uppgift är av vital betydelse både för den enskilde och för säkerheten i ett rättssamhälle. Det har lagts alltför många arbetsuppgifter på kåren och krävts alltför många prioriteringar utan att det samtidigt har getts tillräckligt med resurser. Under de senaste åren har polisen fått i uppgift att prioritera eko-brottslighet, narkotikabrottslighet och alla former av våldsbrott. Dessutom skall polisen prioritera asylärenden. Allmänheten och vi politiker säger att kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser behövs för att minska och förebygga brott. Är det inte orimligt, herr justitieminister, att kräva prioriteringar på så många områden utan att samtidigt utöka antalet polismän, som centern vill? Är det inte rimligt att polisens möjligheter till delpension, föräldraledighet och studier skall vara lika med möjligheterna för andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden? Hur skall polisen få dessa möjligheter om man inte kompenseras med resurser för den personal som försvinner? Är det inte orimligt att människor som förlorar ägodelar och tillhörigheter vid lägenhetsinbrott och får sitt privatliv kränkt möts av bristande resurser hos polisen när det gäller att hinna med brottsutredningar?

Herr talman! I den nu aktuella interpellationen har upptagits flera frågor. Jag har valt att koncentrera mig på den del som avser brottsoffrens situation i vårt samhälle. Brottsligheten mot enskilda människor ökar, och särskilt gäller detta våldsbrotten och bostadsinbrotten. Denna utveckling är oroande och får inte bagatelliseras av någon i ansvarig ställning. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att satsa på hjälp till brottsoffren. Brotten uppfattas ofta som allvarliga ingrepp i den personliga integriteten. Reaktionerna hos brottsoffren varierar från djupaste förtvivlan till övergående obehag — ingen reagerar med endast en axelryckning. Vanligen uppstår hos brottsoffren en känsla av otrygghet. Man vill inte bo kvar i sin gamla bostad, vill inte vara ensam, vågar inte gå ut. Allt detta grundar sig på en rädsla för att bli utsatt för nya brott. Dessutom upplever brottsoffren ofta en djup besvikelse över att de inte har fått den hjälp av samhället som de anser sig ha rätt att förvänta. Justitieministern uttalade nyligen i massmedia att ”brottsoffren i viss utsträckning kommit att spela en undanskymd roll i det kriminalpolitiska arbetet”. Det är förvisso sant, och det är oacceptabelt. Folkpartiet anser att brottsoffrens situation har uppmärksammats i uppseendeväckande liten utsträckning. Vid en internationell jämförelse framstår detta bristande intresse särskilt tydligt. Brottsoffren har här kommit att behandlas som något av rättssamhällets styvbarn. Avgörande förbättringar är nödvändiga, och det med förtur. I budgetpropositionen gör justitieministern några allmänna uttalanden. Det brottsförebyggande arbetet kan förbättras genom lokal samverkan mellan det allmänna och den privata sektorn. Det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet bör i högre grad än hittills inriktas på att förbättra brottsoffrens ställning. Det är angeläget att gå längre i ansträngningarna att bereda brottsoffer hjälp och stöd. Justitieministern föreslår dock inte några konkreta åtgärder — han avvaktar uppslag som kan komma från brottsförebyggande rådet. I budgetförslaget har heller inte avsatts en enda krona till förbättringsåtgärder. Det hade varit både förutseende och framför allt omtänksamt med en rejäl anslagspost. Nu har brottsförebyggande rådets rapport kommit, och enligt justitieministern är ”tiden nu mogen för kraftansträngningar” för att stärka brottsoffrens ställning. Därför aviserar justitieministern fyra åtgärder: Justitieministern hoppas på en bred uppslutning från alla som verkar inom rättsväsendet och även från oss i riksdagen, antar jag. Folkpartiet ställer upp för brottsoffren — det kan justitieministern räkna med. Vi vill målmedvetet göra en bred och samordnad satsning för att förbättra brottsoffrens situation i vårt land. Här krävs en hel arsenal av praktiska, sociala, psykosociala, medicinska och rättsliga åtgärder. Kärnpunkten — jag nöjer mig med den — är skapandet av brottsofferjour som en självklarhet i varje kommun. Justitieministerns förslag att bygga upp brottsofferjourer bestående av ideellt arbetande personer är både otillfredsställande och otillräckligt. Samhället måste ta sitt fulla ansvar för brottsoffren och inte övervältra allt på privatpersoner. Vårt förslag är att inrätta en brottsofferjour i varje kommun. Denna jour skall bestå av en kärna av socialtjänstemän, omgivna av frivilliga krafter från hjälporganisationer, religiösa samfund och andra intresserade samt med tillgång till expertis på skilda områden. Denna verksamhet skall bedrivas inom ramen för den socialtjänst som åvilar kommunerna. Frågan om förbättring av brottsoffrens situation måste drivas med förtur. Justitieministern talar visserligen om förtur, men anser sedan att man skall ”studera ” möjligheterna till utvidgad brottsskaderätt och ”närmare undersöka” utbyggnad av brottsjourer. I detta sammanhang är det extra nödvändigt att ord följs av handling. Med en ytterligare fördröjning är det uppenbar risk att det går med brottsoffret som med kon i ordspråket. Kon dör medan gräset gror, och i detta fall blir det så att brottsoffret lider ytterligare skada medan utredning pågår. Kommer justitieministern verkligen att hålla fast vid de utlovade kraftansträngningarna? Kommer justitieministern att snabbt fullfölja detta med konkreta åtgärder? I varje fall folkpartiet stöder brottsoffren med all kraft.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer i sak till de inlägg som har gjorts. Först vänder jag mig till Bengt Harding Olson som säger att jag när det gäller brottsoffren bara avvaktar. Det är inte sant. Jag har vidtagit en rad konkreta åtgärder. Ni inom folkpartiet har inte föreslagit någon konkret åtgärd, varken nu eller när ni utövade regeringsmakt. Sedan har vi frågan om antalet poliser. Det antal polismanstjänster vi har är något som inte har ifrågasatts här i riksdagen. Det finns inte något förslag om att öka antalet fasta tjänster inom polisväsendet. Men i relation till antalet fasta tjänster har vi ett betydande överskott av polispersonal. Ingen förnuftig personalplanerare eller personaladministratör skulle acceptera ett så stort överskott. Det är därför som vi fortfarande håller igen en smula på antagningen av polisaspiranter. Vi låter antagningen ännu ett slag ligga nere vid 150 aspiranter, men vi har en plan på att gå upp till över 400. Så några ord om brottsutvecklingen. Förändringar över åren, korta sifferserier, är inte sällan slumpartade, och procenttal säger ofta så litet. Här sägs att antalet butiksrån har fördubblats. Det kan vara riktigt. Men går man bakom siffrorna finner man att det kan handla om en ökning från 100 till 200. Det är allvarligt nog, men det ger också litet perspektiv på frågan. För mig är det intressanta de långsiktiga trenderna. Då är att konstatera — det gör aldrig de borgerliga debattörerna — att under 1980-talet har vi haft en gynnsam utveckling när det gäller brottsligheten. Det verkliga trendbrottet inträffade i själva verket mellan 1982 och 1983, då vi fick en nedgång av brottsligheten. Den samlade uppgången under 1980-talet ligger på litet drygt 1 92, vilket kan jämföras med uppemot 7 26 under något av de tidigare decennierna. Det är det som är intressant och som borde lyftas fram — denna mycket glädjande utveckling under 1980-talet. Uppklaringsprocenten är naturligtvis ett mycket effektivt mått på polisens effektivitet. Om vi ser på en något så när lång tidsperiod — låt mig säga tio år — kan vi glädjande nog konstatera att uppklaringsprocenten ligger på en oförändrad nivå, och det gör den trots att brottsligheten ökar, trots att polisen får en ökad belastning i sitt arbete. Det tyder på att vi har en effektiv polis, och det har statskontoret också sagt i en utredning där man har analyserat frågan och konstaterat att polisväsendet fortlöpande ökar sin effektivitet och produktivitet och har goda förutsättningar att klara medborgarnas krav. Jag menar att Göran Ericsson och de övriga debattörerna här i sina inlägg inte rätt speglar den polisiära vardagen när de säger att polisen har ett trängt ekonomiskt läge. Vad som har skett är att polisväsendet liksom alla andra samhällsorgan har fått anpassa sig till vad den samhällsekonomiska situationen kräver. Samtidigt ställer medborgarna större krav på en bättre hushållning med de stora resurser som polisen har tillgång till. Men polisen har inte behövt anpassa sig i den storleksordning eller i den takt som andra delar av den offentliga verksamheten fått anpassa sig i. Polisen är i själva verket en i ekonomiskt avseende gynnad del av statsförvaltningen, och jag tycker att detta är rimligt och bra. Jag är mycket glad över att vi t.ex. haft en 40-procentig ökning av antalet poliser sedan 1965.
Herr talman! Skall vi då sammanfatta detta med tjänsterna. Under de borgerliga regeringarnas tid i slutet av 1970-talet ökade vi intagningen till polisskolan rätt dramatiskt. Det var infriandet av ett löfte till väljarna mot bakgrund av en negativ brottsutveckling. De här poliserna behövs ju. Övertiden inom poliskåren motsvarar ju 800 polismannatjänster. Så säger justitieministern att vi måste anpassa överskottet, och denna anpassning av överskottet går då så till att man försöker ta bort det. Om justitieministern ville vara ärlig, borde han gå upp i talarstolen och säga: Vi socialdemokrater ämnar ta bort i runt tal 1500 poliser, och detta i en tid av en snabb brottsutveckling. Det är egentligen sanningen. Detta kan vi moderater aldrig ställa upp på. Så säger justitieministern att vi excellerar i korta sifferserier. Det blev visserligen ett trendbrott 1982, men det noterades en ökning 1982 och den ökningen gällde inte specifikt cykelstölder utan mycket grova brott. Det är det vi talar om i dag här i kammaren. Jag talar om att rånbrotten mot butiker har ökat, och det är ett allvarligt brott. Justitieministern säger att polisen är effektiv, och jag delar den uppfattningen. Men det inre försvaret mot medborgarna kan aldrig få anpassas till en för tillfället rådande ekonomisk situation. Skyddet för den enskildes säkerhet måste vi ha råd med. Det får vi aldrig pruta på.

Herr talman! De polismän som tjänstgör utöver personaltablån, dvs. sådana som har fullgjort alterneringstjänstgöringen men ännu inte har fått tjänst vid någon polismyndighet, är det som justitieministern kallar överskott. Dessa färdigutbildade polismän saknar ju inte arbetsuppgifter i dag. Tvärtom, den ansträngda personalsituationen skulle naturligtvis vara ännu värre utan dessa poliser. Att ytterligare personalförstärkningar behövs visar, som Göran Ericsson sade, antalet övertidstimmar, 1,2 miljoner timmar 1985/86. Dessutom har antalet tjänster som extraordinarie polisman minskat. 1980 gick det 6,8 polismanstjänster på en extra ordinarie polisman. 1985 gick det 8,1 polismanstjänster på en extra ordinarie. Det visar igen hur svårt polismän i dag har att få hjälp när de behöver semester, när de behöver studera, när de behöver vara tjänstlediga. Det är bra att regeringen framöver tänker öka antalet aspiranter som tas in, men i dag är problemet fortfarande stort. I dag får man t.ex. prioritera utryckningsberedskap. Detta har i sin tur gått ut över andra arbetsuppgifter hos polisen såsom fotpatrullering och tjänstgöring som kvarterspolis, dvs. tjänstgöring ute bland allmänheten, som vi i centern tycker är så viktigt. Det är sådana arbetsuppgifter som gör att folk känner sig lugnare. Av massmedia har framgått — och det kan vi också höra runt omkring oss — att allmänheten känner allt större förtvivlan och hjälplöshet inför polisens brist på resurser när det gäller att hinna med t.ex. brottsutredning. Teknisk bevisning är nödvändig för att man skall kunna binda gärningsmannen vid brottet. De senaste årens särskilda satsning på insatser mot narkotikabrotten har varit effektiv. Nu är det verkligen nödvändigt att den fortsätts. Det är ofta narkotikan som ger anledning till lägenhetsinbrott och våldsbrott. Därför behövs också de här tjänsterna! Är det för resten inte, justitieministern, snart tid att kriminalisera allt icke-medicinskt bruk av narkotika, som vi i centern vill? Är det inte hög tid att återgå till frigivning först när två tredjedelar av strafftiden har avtjänats, såsom centern men också fängelsestraffkommittén föreslagit, nu när forskningsenheten vid brottsförebyggande rådet påvisat att en ökad brottslighet blev resultatet av halvtidsfrigivningen?
Herr talman! Justitieministern har uppenbarligen inte så mycket att säga när det gäller brottsoffren — hans inlägg handlar mest om poliser. Men justitieministern har i varje fall utlovat kraftansträngningar. Jag vill påstå att nya utredningsdirektiv och liknande inte är att betrakta som kraftansträngningar. Men man kan naturligtvis med tacksamhet notera att justitieministern här har ändrat uppfattning — det är nu inte bara, som det heter i propositionen, ”angeläget” utan enligt interpellationssvaret är det ”synnerligen angeläget” att satsa på förbättringar på det här området, och det är bra. Men det behövs inga omfattande, långdragna utredningar här. Situationen när det gäller brottsofferjour är allmänt känd av praktikerna. Det krävs en mer permanent jourverksamhet — det framgår också av BRÅ-rapporten. Man presenterar olika organisationsformer — det är en lång rad — och man säger att jour i allmän regi är det som är mest förenligt med svensk tradition. Men den idé som justitieministern framför, nämligen en jour i ideell form, finns över huvud taget inte med i rapporten. Jag tycker att här borde man satsa. Vi har från folkpartiets sida senast i en motion väckt under allmänna motionstiden lagt fram förslag till en modell till att lösa det här problemet. Resurser behövs i samtliga alternativ, men jag har inte fått något svar på om man är beredd att satsa en enda krona på brottsoffer — jag tycker, som jag har nämnt tidigare, att det hade varit omtänksamt. Jag vill också göra ett påpekande när det gäller förtursbehandling. Justitieministern försäkrar att åtgärder skall vidtas omedelbart. Vad som gjorts omedelbart är att regeringen beslutat att ge brottsförebyggande rådet i uppdrag att närmare undersöka hur en fortsatt utbyggnad av brottsofferjour kan stimuleras. Det är allt. Min bestämda uppfattning är att det minsta man kan begära, om konkreta åtgärder inte nu kan redovisas, är att en snäv och tydlig tidsplan fastställs för utredningen och genomförandet av åtgärderna för att åstadkomma en bättre situation för våra brottsoffer.

Herr talman! Folkpartiet, som inte har några egna förslag till konkreta åtgärder, vill nu plötsligt genomföra en massa åtgärder utan föregående utredning. Det tycker jag är märkligt. Jag vill faktiskt ha ett underlag för mina åtgärder. Jag kan lova att detta skall tas fram snabbt och att åtgärderna därmed också kommer snabbt. Det har här i dag framkommit massor av uppgifter, statistik om antalet tjänster osv. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att gå in i en fortsatt debatt och analys i dessa delar. Jag skall bara konstatera att ingenting av det som har sagts här i debatten på något sätt kullkastar eller förändrar de bedömningar som jag i dag har redovisat i mitt långa och — jag tackar Göran Ericsson för erkännandet - mycket genomarbetade interpellationssvar. Jag vill i stället framhålla att det är viktigt att politiker redovisar fakta på ett så korrekt och nyanserat sätt som möjligt. Det gäller inte minst i den sorts debatt som vi för här. Varje påstående från politiskt håll som är ägnat att oroa människor — exempelvis äldre, handikappade eller andra grupper som de borgerliga debattörerna vill kalla för svaga — får nämligen kraftigt genomslag. Det är då viktigt att det vi säger är korrekt. , Göran Ericsson säger i interpellationen att polisen i söderort här i Helsingforssområdet i ett visst fall på grund av resursbrist inte kunde ingripa mot några ungdomar som hade förstört pendeltågsvagnar till ett värde av 50 milj.kr. Bortsett från om dessa vagnar var värda 50 miljoner eller inte är ju sanningen i stället den att — jag antar att Göran Ericsson i själva verket känner till det — polisen kunde spåra upp och ingripa mot dessa ungdomar redan efter några dagar. Vad det här exemplet i stället visar är den ökning av polisens effektivitet som har skett genom bl.a. en mer flexibel organisation. I det här fallet kunde länspolismästaren — inom den nya regionala organisationen — beordra polis från Helsingfors att hjälpa kollegerna i Handen att sätta fast de ungdomar som hade burit sig illa åt. Detta är fakta, och det ger en riktig bild av polisens goda resurser, höga effektivitet och goda möjligheter att ingripa.
Herr talman! Först av allt vill jag rekommendera Bengt Harding Olson att läsa den moderata motionen om kriminaliteten, där vi har tagit upp situationen för brottsoffren. Vi kanske kan hitta några gemensamma ståndpunkter vad det lider. Vad jag försökte säga i min interpellation men som kanske inte framgick särskilt bra var ju, justitieministern, att denna förödelse utgjorde en fasansfull händelse. Den kostade faktiskt inte 50 miljoner. Jag har kontrollerat med SJ, och kostnaderna uppgick enligt ekonomiavdelningens beräkning till ordentligt över 35 miljoner. Man brände ur två pendeltågsvagnar. Tänk, justitieministern, om där hade suttit en handikappad! Hur kunde detta ske? Jo, därför att polisens övervakningsresurser var dåliga. Att man sedan några dagar senare kunde spåra och få fast gärningsmännen är ju en annan sak. Justitieministerns svar är typiskt för den passivitet som präglar justitieministern och regeringen i de här frågorna. Man säger att vi använder felaktig statistik och att polisen visst är effektiv och kan spåra upp brottslingar och göra ingripanden i efterhand. Men tryggheten på gator och torg är personifierad av att det finns en polisman eller två på platsen. Den består inte i att det efteråt kommer ett par duktiga kriminalpoliser och reder upp situationen när folk har blivit ihjälslagna etc., utan att det alltså finns ett par polismän på platsen. Människor känner sig då trygga. Det är i dessa mera enkla, vardagsnära och fundamentala frågor som vi moderater trodde att vi skulle kunna nå fram till någon form av samförstånd. Jag kommer att fortsätta att pina justitieministern med ytterligare interpellationer i denna fråga till dess att vi når fram till en gemensam ståndpunkt.

Herr talman! Tryggheten ligger, precis som Göran Ericsson här sade, i att polisen har tillräckligt med resurser för att finnas där den behövs. Folk känner sig trygga om de vet att polisen har tid att ägna sig åt deras fall. Jag vill avsluta med att säga att det dock är positivt med regeringens förslag till förbättring av våldsoffrens ställning som justitieministern har aviserat. Det är steg i rätt riktning. Det är bra med brottsjourer, det är bra att de byggs ut. Och det är bra att utbildning i omhändertagande av våldsoffer kommer att vara en del av den grundläggande polisutbildningen. Det har vi sagt länge inom centern. Men vi inom centern anser också att de kvinnor som har utsatts för våld och övergrepp skall kunna ha rätt till juridiskt biträde inom rättshjälpens ram. Jag skulle vilja fråga: Kan justitieministern lova att så blir fallet? Tänk vad det skulle vara positivt med ett löfte om juridiskt biträde för dessa kvinnor som verkligen befinner sig i en mycket svår situation såväl vid polisanmälan som vid polisförhör och rättegång! Det skulle uppskattas mycket.

Herr talman! När det gäller brottsofferjourernas organisation vill jag framhålla att det i folkpartiets motion faktiskt finns en skiss över hur en sådan jour kan organiseras, vilket jag också har redovisat här. Enligt justitieministerns idé skall man tydligen privatisera brottsofferjourverksamheten. Jag kan inte låta bli att då tänka på barnomsorgen. Den kan tydligen inte privatiseras. Däremot är det klart att man kan privatisera sophämtning. Det är givet att man börjar undra hur brottsoffren bedöms i privatiseringsdiskussionen. Beträffande brottsutvecklingen vill jag understryka att jag håller med justitieministern när han säger att det är farligt att sprida oro i onödan och framför allt utan saklig grund. Jag har den uppfattningen att det är förrädiskt att bedöma brottsutvecklingen ur ett alltför kortsiktigt perspektiv. Vi har ju haft en brottsökning, som långsiktigt har varit mycket kraftig. Under en tioårsperiod har vi haft en jämn ökningstakt, vilket också framgår av propositionen. Jag tror att det finns risk för att man kan drabbas av något slags kriminalpolitisk fartblindhet. Man kan invagga både sig själv och andra i en falsk rättstrygghet. Till slut vill jag säga att man, när man diskuterar brottsutveckling, särskilt måste uppmärksamma problemen i samband med ungdomsbrottsligheten. De får inte sopas under mattan. Såvitt jag har kunnat märka har denna brottslighet inte nämnts med ett enda ord i propositionen, och inte heller här i kammaren.

Herr talman! Jag tackar Bengt Harding Olson för medgivandet att vi nu ändå har en gynnsam brottsutveckling, men konstaterar med besvikelse att Göran Ericsson och Ingbritt Irhammar fortsätter att på dåliga grunder skrämma människor. Jag menar att det inte är ansvarsfullt att göra så.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder då det gäller statens skadeståndsskyldighet i ärenden liknande dem som relaterats i interpellationen. Vad hon åsyftar är förundersökningar angående eko-brott som inte har lett till fällande dom men där förundersökningen som sådan eller åtgärder som vidtagits under utredningen har drabbat de misstänkta i personligt eller ekonomiskt hänseende. Enligt gällande rätt kan den som har varit misstänkt för brott i vissa fall få ersättning av det allmänna för skada som han drabbats av till följd av åtgärder under förundersökningen, när denna inte har lett till fällande dom. Jag vill först erinra om 1974 års lag om ersättning vid frihetsinskränkning. Den avser bl.a. sådana frihetsinskränkningar på grund av misstanke om brott som består i häktning, eller i anhållande, reseförbud eller anmälningsskyldighet som har varat mer än 24 timmar. Den som har varit utsatt för en sådan frihetsinskränkning har rätt till ersättning av staten om frikännande dom meddelas. Detsamma gäller i vissa andra fall då frihetsinskränkningen inte följs av en fällande dom. Lagen ger den drabbade rätt till ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Även skadeståndslagen erbjuder den som är misstänkt för brott möjlighet till ersättning för skada som han lider till följd av åtgärder under förundersökningen. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen skall staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar. Statens ansvar har dock begränsats så att inte varje fel eller försummelse är skadeståndsgrundande. Ersättningsskyldighet föreligger endast om de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning. Vidare utgår inte ersättning för skador som hade kunnat undvikas genom att det felaktiga beslutet hade överklagats. En förutsättning för ersättning enligt skadeståndslagen är således att man har kunnat konstatera att det har förekommit fel eller försummelse vid myndighetsutövningen. Vid tillämpningen av lagen om ersättning vid frihetsinskränkning är det däremot tillräckligt att beslutet om frihetsinskränkningen har ändrats. Om så är fallet, har staten ett strikt ansvar oberoende av om det har begåtts någon felaktighet. Vad Britta Bjelle syftar till med sin interpellation tycks vara att ett sådant strikt ansvar för staten skall gälla inte bara skador till följd av frihetsinskränkningar utan även skador till följd av en förundersökning som inte leder till fällande dom. En sådan utvidgad ersättningsskyldighet för staten — som i så fall borde gälla alla slags brott och inte bara eko-brott — skulle enligt min mening leda för långt. Redan den omständigheten att någon är misstänkt för brott medför naturligtvis obehag för honom. Det är dock knappast realistiskt att tänka sig att ersättning skulle betalas ut till var och en som varit utsatt för en förundersökning utan att sedan ha blivit dömd för brott. Man måste fråga sig vad som skulle krävas därutöver i form av åtgärder eller beslut från myndigheternas sida. Den nuvarande begränsningen till frihetsinskränkningar är entydig och täcker de mest angelägna fallen. Den överensstämmer också med Sveriges åtagande enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Vid tillkomsten av de regler om statens ersättningsansvar som gäller för närvarande rådde det politisk enighet om att man inte skulle gå längre än så. Reglerna utgör enligt min mening också en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande. Det finns alltså inte anledning att utvidga detta ansvar så att staten skulle svara för alla skador som kan uppkomma till följd av en förundersökning som inte leder till fällande dom.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. I svaret på Nic Grönvalls interpellation sade justitieministern att effektivitetssträvandena skall stå efter rättssäkerheten. Ja, är det så? De senaste åren har eko-brotten prioriterats på alla möjliga sätt. Polis, åklagare och länsstyrelsernas skatteförvaltningar har alla erhållit ökade ekonomiska resurser för att kunna bli effektivare i kampen mot ekonomisk brottslighet. För att ytterligare förstärka effektiviteten i denna kamp har det stiftats lagar som sätter det fiskala intresset i förgrunden. Jag tänker på generalklausuler, bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen, angiverilagen m.fl. I ekokommissionens förslag om bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten talas dessutom om omvänd bevisbörda, och det sägs att det är lika olyckligt att en skyldig får gå fri som att en oskyldig döms. Den utveckling jag nu beskrivit gör att det blir svårt att upprätthålla rättssäkerheten i hanteringen av eko-brott. Ekokommissionen har för att försvara sina förslag kallat effektivitetssträvandena för modern rättssäkerhet. Effektivitetssträvan är varken ”modern” eller ”rättssäkerhet”. Rege ringen följer i samma spår och kallar i en proposition, 1984/85:32, den av ekokommissionen benämnda moderna rättssäkerheten för ”materiell rättssäkerhet”. Följden av denna utveckling är att effektiviteten kommit att väga tyngre än rättssäkerheten, och då är det inte så konstigt att effektiviteten skördar ett och annat oskyldigt offer. Offren är de enskilda människorna, som sedan de krossats i maktapparaten inte har vare sig ork eller pengar för att påtala den orättvisa de utsatts för. Här menar jag att staten i eko-mål i dag har ett större ansvar än tidigare, just därför att effektiviteten ökat och därför att människor som arbetar med att beivra skattebrott visar en tendens att påverkas av det fiskala klimatet, vilket gör att förutsättningarna för att fler misstag begås ökar. För att åskådliggöra vad jag menar vill jag nämna ett exempel. Efter anmälan från en affärspartner inleddes i februari 1978 förundersökning angående trolöshet mot huvudman och skattebrott mot en företagare bosatt i Luleå. Totalt hade företagaren ca 70 personer anställda. I samband med husrannsakan beslagtogs i stort sett vartenda papper som hade med verksamheten att göra. Massmedia beskrev naturligtvis företagaren såsom en brottsling. En företagare som valsar runt i pressen misstänkt för trolöshet mot huvudman och skattebrott kan inte behålla kundernas förtroende. Dessutom var det nästan omöjligt för honom att driva sina företag vidare, då han inte hade några handlingar kvar. Hans företag gick i konkurs, och han råkade i ekonomisk ruin. Andan i Luleå blev dessutom sådan att han var tvungen att flytta. I april 1985, alltså mer än sju år senare, blev ärendet slutgiltigt avgjort. Det blev aldrig något åtal. Den fråga man kan ställa är: Har han rätt till någon typ av skadestånd från staten? Enligt skadeståndslagens regler är staten skyldig att ersätta allmän förmögenhetsskada endast om denna vållats genom fel eller försummelse av någon tjänsteman. Eftersom det inte är troligt eller i varje fall svårbevisat med hänsyn till den vida lagstiftning som myndighetspersoner har att använda sig av i sådana här mål, är det i det här fallet näst intill uteslutet att företagaren kan få någon upprättelse. Ett alternativ som återstår och som justitieministern nämnt är reglerna i lagen om ersättning vid frihetsinskränkning. Enligt den lagen kan man få ersättning för intrång i näringsverksamheten. För att intrång i näringsverksamheten skall anses föreligga krävs att ett direkt samband med själva frihetsberövandet skall finnas. Att påvisa ett sådant samband är svårt, och därför utgår sällan ersättning enligt denna regel. Herr talman! Den genomgång som gjorts av lagstiftningen då det gäller statens skadeskyldighet visar att staten i stort sett aldrig är ersättningsskyldig i ett sådant ärende som jag nu har relaterat. Eftersom effektiviteten i eko-mål drivits längre än beträffande annan brottslighet och eftersom de ekonomiska konsekvenserna vid utredning av eko-mål som inte leder till åtal är avsevärt större än beträffande annan brottslighet är min fråga till justitieministern: Anser inte justitieministern att enskilda människor löper så stor risk i den här typen av mål att det finns skäl att ge dem ett extra skydd?

Herr talman! Jag kan inte motstå frestelsen att såsom advokat ställa mig bredvid åklagaren Britta Bjelle och slåss för den enskildes rättigheter i den tid som vi nu lever i. Britta Bjelle använde en formulering som jag önskar att justitieministern ville kommentera, nämligen ”det fiskala klimatet”. Det är väl just det som råder bland myndighetsutövarna — ett fiskalt klimat. Länsåklagaren Brynolf Wendt, som var den andre länsåklagare som jag hänvisade till i den tidigare debatten, sade att vi såg skattebrottslingar i varje buske. Jag tycker att justitieministern skall ta detta uttryck till sig och se till att de som rapporterar till justitiedepartementet får klart för sig att det inte finns något fiskalt klimat eller att det, om ett sådant finns, snarast måste avskaffas. En annan tanke som jag tycker att justitieministern skulle kommentera är att balans mellan parter, symmetri i förhållandet mellan motstående intressen, alltid har varit rättssamhällets främsta garanti, bl.a. för att regelskrivningen omfattas av de enskildas rättsmedvetande och acceptans. Britta Bjelle beskrev exemplet med företagaren i Luleå, och det finns ju också andra sådana exempel, såsom bilhandlaren i Vetlanda och det nu aktuella Kungsbackaärendet. Om dessa övergrepp hade begåtts av enskilda, hade det varit tal om mycket långtgående straff för dessa enskilda och om mycket stora skadestånd som kompensation för den direkta skadan. Man kan naturligtvis fråga sig om vi har råd med det. Kan vi verkligen lägga den börda på statens verksamhet som det innebär att ha ett så fullständigt skadeståndsansvar? Först och främst skulle jag vilja säga att det vore den bästa garantin för att rättssäkerheten upprätthölls. För inte skulle väl den myndighet som har att bära det fulla ansvaret falla för det fiskala klimatets förvillelser. Vi skulle få en självuppstramande verksamhet, om staten skulle bära det fulla ansvaret. Dessutom skulle det bli enklare att genomföra skäliga regler som skulle innebära att ingripandena och åtgärderna genomförs på sådant sätt att myndigheterna verkligen garanterar att den enskilde utsätts för minsta möjliga ingrepp. Dit hör sättet att omhänderta handlingar och återställa dem, den tid som kan tillåtas användas för att företa en undersökning och framför allt naturligtvis den tid den rättsliga prövningen får lov att ta. Jag ser med intresse fram mot justitieministerns kommentarer till dessa frågor.

Herr talman! Britta Bjelle målade upp en mörk bild av rättssäkerheten i eko-mål, och Nic Grönvall fortsätter att måla i sådana färger. Som jag nyss utvecklade i debatten med Nic Grönvall är bilden falsk. Regeringen eftersträvar stor rättssäkerhet också i eko-brott. Alla de åtgärder vi har vidtagit har denna prägel. Jag upprepar: Rättssäkerhetskravet är överordnat kravet på effektivitet. Samma grundsyn påstår jag präglar domstolar och myndigheter.

Jag är litet förvånad över att Britta Bjelle och Nic Grönvall är så oerhört koncentrerade på detta. Det är naturligtvis alltid ett misslyckande för rättsväsendet om man startar någonting som visar sig vara ogrundat. Men varför är ni så koncentrerade på dessa 20 fall av 100 att ni inte säger ett ord om kanske 80 fall av 100 när det gäller andra brott, där man startar en förundersökning och kanske gör anhållanden men där det hela inte utmynnar i en fällande dom? Om jag uppfattade Britta Bjelle rätt vill hon att man skall utvidga tillämpningsområdet för 1974 års lag om ersättning vid frihetsinskränkningar till att omfatta även annat slags myndighetsingripande. Det som Britta Bjelle här tar upp är egentligen en del av en större fråga, nämligen omfattningen av statens skadeståndsansvar för skada till följd av myndighetsutövning över huvud taget. I denna fråga, liksom då det gäller 1974 års lag, rådde stor enighet i riksdagen när skadeståndslagen antogs 1972. Frågan har inte aktualiserats i riksdagen förrän 1984, närmare bestämt på hösten, då det i en motion föreslogs att det allmännas skadeståndsansvar skulle utvidgas. Med anledning av den motionen sade lagutskottet enhälligt att det inte hade hänt någonting som borde föranleda en ytterligare skärpning av det allmännas ansvar. Detta var den enhälliga inställningen i riksdagen hösten 1984. Jag vet att folkpartiet i år har motionerat i riksdagen och uttalat sig för strängare skadeståndsansvar för det allmänna. Jag emotser med stort intresse utskottets yttrande och debatten i kammaren med anledning av detta yttrande. Jag har inte för avsikt att föregripa den debatten.
Herr talman! Justitieministern har i det svar som han föredrog hänvisat till att alla brott måste behandlas lika ur skadeståndsrättslig synpunkt. Han menar att en utvidgning av ersättningsskyldigheten till att omfatta skador till följd av förundersökningar som ej leder till fällande dom skulle föra för långt. Jag håller med justitieministern på den punkten. Men jag har här endast försökt påpeka att det är i eko-mål som staten borde påta sig ett större ansvar i dag, eftersom konsekvenserna just i de målen är så mycket allvarligare än i de flesta andra mål där förundersökning inleds men aldrig leder till åtal. Det finns flera skäl till det, och jag tänker nämna några. För det första är skattesystemet i dag så krångligt och svåröverskådligt att en företagare som regel inte själv har möjlighet att sätta sig in i det, men ändå är han ansvarig för att allt är helt rätt. För det andra har samhället förstärkt sin kontrollapparat, som jag tidigare nämnt. Alla utredningar om eko-brott tar dessutom avsevärd tid. Handläggningstider på mellan två och sex år är mera regel än undantag i dag. För det tredje är de ekonomiska konsekvenserna i sådana här ärenden avsevärt allvarligare än i andra ärenden. För det fjärde är ekonomiska brott intressanta för pressen, och därför beskrivs en företagare som är misstänkt för sådana brott som en allvarlig brottsling, och han förblir det i allmänhetens ögon. För det femte och sista: En företagare som blir utsatt på det sätt som jag har beskrivit förlorar ofta sina försörjningsmöjligheter och får alltså mycket stora svårigheter rent ekonomiskt efteråt. Enligt min uppfattning har kampen mot just ekonomisk brottslighet fått en sådan dimension att det för den enskilde är mycket svårt att klara sig. Därför menar jag att det föreligger skäl att på något sätt hjälpa de oskyldiga människor som hamnat i maktapparaten. Jag vill fråga justitieministern: Skulle man inte kunna tänka sig att öppna möjligheter för dessa oskyldiga människor att stämma staten enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer?
Herr talman! Justitieministern upprepar trosvisst att den bild som vi alla talar om här är falsk och hänvisar till en ännu så länge okänd utredning. Men bilden är inte falsk! Vi läser ju ständigt om dessa händelser i tidningarna. Britta Bjelle har påpekat att även om det blott gäller 20 96 av inledda undersökningar så är konsekvenserna långtgående och svåra för människorna. Det förefaller vara närmast ett krav för att vi skall få behålla rättsstatsbegreppet i vårt land att den symmetri jag talar om återupprättas. Den idé som Britta Bjelle senast framförde, att öppna möjligheter att med tillämpning av allmän skadeståndslära ålägga staten detta ansvar, är mycket väl värd att tänka på. Jag vill också gärna påpeka att de lagar som nu reglerar statens ansvar för övergrepp stiftades innan eko-brotten i så stor utsträckning blev föremål för allmänhetens uppmärksamhet. Det är en alldeles annorlunda rättslig miljö i vårt land efter det att ekokommissionen fick härja fritt med sina många betänkanden och efter det att regeringen lade fram en hel rad lagförslag grundade på denna kommissions arbete. Det är detta som gör att det nu är nödvändigt att överväga statens ansvar mot enskilda i fall av övergrepp.

Olof Palmes hem var hans frizon, han ville ha familjelivet fredat. Han skrev vid ett tillfälle följande, och han återkom till det vid samtal: ”Jag tycker att politiker skall få ha anspråk på att få ha sitt privatliv och familjeliv i fred.” Olof Palme utstrålade trygghet. Denna hans trygghet fick näring av harmoni i och med familjen. Vi vet hur han inspirerades av samtalen med sina kära. Få upptagna politiker ägnade sig så mycket åt litteraturen som Olof Palme. Detta framkom särskilt tydligt när han talade fritt ur hjärtat. När han 1975 yttrade ”att så talar diktaturens kreatur” berättade han efteråt, att sedan journalisterna givit spridning åt uttrycket, forskade han efter dess ursprung. Han kom då på att det i De tre musketörerna av Alexander Dumas talades om allt det onda som kardinalens kreatur vållat. Olof Palme hade under sommaren läst boken högt för sina pojkar. Här får vi en glimt inte bara av den litterärt intresserade Olof Palme utan också av den omtänksamme familjefadern. I nära tre årtionden var Olof Palme en centralgestalt i vår riksdag. Han kom till dåvarande första kammaren 1958. Det var en ung och otålig Olof Palme som tog säte i riksdagen, och han lät inte kammaren vänta länge på jungfrutalet. Nyfikenheten på honom var stor, och lyssnarna fick klart för sig att denne unge man skulle komma att låta tala om sig. Jungfrutalet och hans första motioner innehöll sådant som väglett hans verksamhet genom åren. Han talade där om social trygghet och rättvisa i eget land och om solidaritet med folken i de fattiga länderna. Han använde sig ofta av ordet värna, att värna välfärden, att värna freden. Det ligger omtanke i det ordet. Olof Palme var en omtänksam människa.

Därvid ställdes han öga mot öga med verkligheten. När han tillsammans med andra likasinnade ungdomar vandrade i det han kallade ”misärens kvarter” formade han sin samhällsåskådning — han ville vara med att omskapa världen — och åt detta vigde han sitt liv. För hans enastående livsgärning tackar nu inte bara vi i Sverige utan människor från hela världen. Olof Palme var en sann demokrat. I en demokrati får de förtroendevalda inte vara några härskare utan allmänhetens tjänare. Jag gav akt på att Olof Palme sällan talade om regeringsmakten utan om regeringsansvaret. Han kände en stark motvilja mot att vara tvungen att ha någon mellan sig och de människor han företrädde. Det får inte finnas en klyfta mellan väljare och valda. Man skall kunna mötas på gator och torg för direkta samtal. Han ville ha direktkontakt med människorna. Han sökte alltid ögonkontakt med dem han talade med. Han var alltid redo att lyssna till människors bekymmer. Det hände ibland att han kom i sista minuten till ett tåg eller ett avtalat möte. Han hade hejdats av någon som ville tala med honom om något. Sådana samtal var viktiga för Olof Palme. Han ville ha en öppen och fri kontakt i ett öppet samhälle. Må det bli vår strävan att slå vakt om ett sådant öppet och fritt samhälle! Vi har olika meningar om hur samhällsfrågorna skall lösas i vårt land och full frihet att föra fram våra åsikter. Meningsbrytningar ger demokratin livskraft. Olof Palme var tveklöst den mest briljante politiker Sverige haft i modern tid. Hans med hetta och intensitet framförda förkunnelse lämnade aldrig hans åhörare oberörda. Den väckte beundran och entusiasm hos meningsfränderna — hos de politiska motståndarna väckte den understundom misstro. Genom sitt starka engagemang, sin skarpsinniga analys, sina politiska visioner och sin retoriska skicklighet kom han i hög grad att prägla debatterna i riksdagen. Vare sig det gällde de stora allmänpolitiska debatterna eller överläggningar i enskilda frågor väckte Olof Palmes deltagande alltid ett livligt intresse. Han har mer än någon annan vitaliserat riksdagens överläggningar. Han var ofta inbegripen i replikväxlingar med sina politiska motståndare, och ibland blev det hetsiga sådana. Men han höll styvt på en av riksdagens gamla, fina traditioner — den att skilja på sak och person. När han gav röst åt sin indignation över ondskan och orättvisorna i världen, hände det ofta att han sköt sitt manuskript åt sidan. Då blev formuleringarna drastiska och inte alltid på diplomaters sätt. Men de gav uttryck för hur många, många kände. Med sin rika begåvning och sina breda språkkunskaper var Olof Palme sällsynt väl rustad för insatser i internationella sammanhang. Han stod alltid på de svagas sida. Han blev därför en av de ivrigaste förespråkarna för solidaritet över gränserna. Han gav de undertryckta folken sitt helhjärtade stöd. Hans outtröttliga kamp för fred och rättvisa, liksom hans starka inlevelse i u-ländernas problem, gjorde honom till en av vår tids stora internationella statsmän. Under de tunga dagar som förflutit sedan Olof Palme så brutalt rycktes bort har det givits otaliga bevis på den stora uppskattning, aktning och tillgivenhet som han tillvunnit sig inte bara i vårt land utan över hela världen. Den sorg och saknad som Sveriges folk känner har tagit sig överväldigande uttryck. Vi har samlats här i riksdagen för att hylla minnet av Olof Palme — en stor statsman, en hängiven fredskämpe, en varmhjärtad och omtänksam medmänniska och en god vän och kamrat.

Vi har alla fått flera påminnelser om att inte livet är evigt. Äldre anhöriga och vänner kan ha somnat in lugnt och stilla. Ibland har det kanske gått fort. En svår sjukdom eller en tragisk olycka. Men den brutala påminnelse om döden som vi nu fått saknar motstycke. Utan synbart motiv har landets ledande politiker — vår statsminister — mördats. Hur stor makt han än hade och hur betydelsefull han än var, var han ändå så oändligt liten, så försvarslös och så utlämnad där på Sveavägen. Jag har vid många tillfällen varit arg på Olof Palme. Det vore hyckleri om jag inte erkände det. Ingen annan socialdemokrat kunde göra mig så upprörd. Och alla skall veta att vi ofta hade olika uppfattningar om vad som var den bästa lösningen. Men avståndet mellan oss också när det var som störst var knappt ens mätbart jämfört med de ljusår som skiljer gentemot de krafter, de ideologier och de män som iscensatt detta dåd. Flera socialdemokrater har berättat för mig att antalet brev, telegram, blommor och kondoleanser från olika moderata organisationer har varit stort. Det är ett av många tecken på värdegemenskapen hos vårt folk. Vi kan ha hårda meningsmotsättningar. Men när och om det gäller, då håller vi samman. Jag minns också nu många tillfällen då Olof Palme privat visade stor charm, humor och ett vinnande sätt. Och vi, hans politiska motståndare, fick naturligtvis bara se litet mot vad han kunde ge dem som stod honom nära; familj, vänner och politiska meningsfränder. Mordet på Olof Palme var ett nederlag för det öppna samhället. Men nederlag kan vändas till seger. Men det förutsätter gemensamma ansträngningar och en myckenhet kurage. Sveriges folk väntar sig nog att vi politiker skall dämpa tonen, mera se till det som förenar och inte i onödan vädra motsättningar. Vi som är i opposition skall självklart opponera med kraft och klarhet och de som regerar skall göra det efter sin övertygelse om vad som är bäst för landet. Men det finns också frågor där de ideologiska skillnaderna inte får vara ett hinder för samförstånd, främst när det gäller Sveriges fred, frihet och oberoende. Det känns ändå skönt i dag att minnas att den sista partiledardebatten vi hade häri riksdagen för en dryg månad sedan var öppnare och vänligare än de tidigare. Det fanns plats för litet humor och värme och jag ser framför mig, på den stol som i dag står tom, hur Olof Palme skrattade gott under våra replikskiften. Låt oss ta den debatten till utgångspunkt för vårt framtida arbete — en politisk diskussion i vårt öppna Sverige som belyser de ideologiska motsättningarna och meningsskiljaktigheterna i sak, men som också förenas där högre värden står på spel. Vi lyser nu frid över Olof Palmes minne med de slutord i Verner von Heidenstams ”Sverige” som i dag känns särskilt nära: ”Du land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen.”

När en demokratisk ledare kallblodigt skjuts ned väcker det inom oss alla djup smärta och fruktansvärd vrede. Också i vår sorg ser vi hur det vi sätter högst — friheten, solidariteten och respekten för livet — kränks och släpas i smutsen. Samtidigt upplever vi hur stark vår gemenskap är, hur nära vi står varandra, alla vi som lever och verkar i en demokrati. Olof Palme — statsminister, partiledare, världsmedborgare — tomrummet efter Dig är stort! På den svenska politiska scenen stod Du, sedan lång tid tillbaka, i handlingens centrum. Din begåvning, Din bredd och Din debattglädje lämnade ingen opåverkad. Som ung student upplevde jag Ditt klara ställningstagande i Vietnamkonflikten som en befrielse. Du engagerade. Du hänförde. Du vidgade ramen för de politiska uttrycksmedlen. Du var trogen Din idésyn, övertygad om rättfärdigheten i Din rörelses mål och om hållfastheten i Dina argument. På Din politiska palett var vitt och svart de dominerande färgerna, och åt dem som stod Dig mot — både inom och utom landet — kunde Du mäta skäppan full. Du och jag hade olika ideologiska utgångspunkter för vårt politiska arbete. Det framträdde bl.a. i våra skilda sätt att se på socialism och marknadsekonomi och på rollfördelningen mellan kollektivet och individen. När olika synsätt bryts, när förslag vägs mot varandra i en demokrati, bildas ett kraftfält ur vilket det goda samhället hämtar sin näring och växt. Den politiska kampen är inget självändamål utan en lika oumbärlig del av demokratin som viljan att finna samlande lösningar på samhällsproblemen. Här fanns mellan oss en samsyn. I Din rika utrustning, Olof Palme, ingick ett stort och levande intresse för människor. Som få andra kom Du ihåg personer som Du hade träffat på Din väg, inte bara statschefer, ministrar och berömda kulturpersoner utan människor av alla slag. Ditt goda minne för människor förenade Du med en omtanke som värmde många. En demokratisk ledare är en av folket. Hos folket har han sin rot. Hos folket hämtar han sin kraft. Öppet och oskyddad möter han människorna — delar deras vardag och fest. Så ville Du leva, Olof Palme, så levde Du, och sådant skall Ditt minne leva i våra hjärtan. Ett kinesiskt tänkespråk lyder: lär av dem älska dem börja med det de förstår bygg på det de har. när deras uppgift är slutförd deras arbete uträttat säger människorna — vi gjorde det själva. Tack, Olof Palme, för den inspiration Du gav åt oss alla att växa.

En röst för internationell fred och för rättvisa bland människorna har tystats. En röst som här i denna kammare har stimulerat och provocerat till debatt och engagemang kommer inte mer att höras bland oss. En flammande röst för socialdemokratins idéer har tystnat. En familjefars kärleksfulla röst finns där inte mer. Olof Palme är död. Sorg, vrede, bestörtning präglar vårt land. Förstämning präglade Nordiska rådets arbete i Köpenhamn sistlidna vecka. Över hela världen frågar vänner, kolleger och många därutöver: Varför? Vi vet i dag inte om detta varför någonsin blir besvarat. Men ett vet vi: Vår öppna demokrati måste bestå provet. Missdådare skall inte få fira några triumfer. Respektfull dialog och lyhörd debatt skall medverka till att fördjupa vår demokrati. På det sättet skall vi hedra vår statsminister. När demokratins hållfasthet prövas känner vi hur viktigt det är att vi behandlar varandra med respekt också när åsikterna går isär. I sorgens stund känner vi hur väl vi behöver varandra. Därför måste vi också fortsätta motståndet mot rasism och främlingshat. Därför måste vi fortsätta kampen för de förtryckta i hela världen, och vi måste fördjupa den kampen.

Vår medmänsklighet och vårt medansvar i kampen mot det onda blir vårt tack till Olof Palme. Låt det bli vårt sätt att hedra Olof Palmes minne, vår statsministers minne!